Herr talman! Jag tar fasta på vad utrikesministern senast sade om att vi får se det papper som lades fram på UD vid mötet med de s.k. likasinnade staterma som ett arbetspapper och att det är utrikesministerns deklaration här i kammaren på förmiddagen som ger uttryck för regeringens politik. Jag tar det senaste uttalandet också till intäkt för att vi inte behöver få se arbetspapperets tankar komma tillbaka i t.ex. regeringens biståndsproposition. Jag tar utrikesministerns uttalande som ett positivt besked om att tankarna i arbetspapperet får stanna där och inte kommer att föras in i den biståndsfilosofi som regeringen skall slå fast i den proposition som kommer att läggas fram för riksdagen. Oberoende av vad den svenska regeringen har strävat efter att göra i IDB kvarstår de siffror som jag nämnde. Av de nya lån som beviljats under den tid Sverige varit med i IDB har andelen lån till de militärdiktaturer som hårdast och fränast förtrycker de mänskliga rättigheterna ökat — inte minskat. Dessa länder har en större andel av lånen i dag än de hade tidigare. Den dominerande delen av IDB-lånen går fortfarande till stora infrastrukturella projekt och liknande, som inte speciellt når ut till de fattiga folkgrupperna. Slutligen vill jag säga att jag inte fått något svar på min fråga om den nya kapitalinsatsen till IDB. I budgetpropositionen talar man om den kapitalpåfyllnad på 1 300 milj.kr. som var aktuell i höstas. Man säger att banken inte föreslagit någon ökad insats från Sverige med anledning av den nu aktualiserade kapitalökningen. Regeringen har inte heller för avsikt att föreslå någon ökad insats. Detta sades vid årsskiftet, men efter årsskiftet har ju IDB:s ledning tagit upp krav på ökad kapitalinsats. Den svenska regeringen har deltagit i diskussioner med andra stater den 10 februari om fördelningen av dessa kapitalinsatser och även den svenska kapitalinsatsens storlek. Det vore rimligt att riksdagen fick ett besked på den punkten. Det lär vara fråga om en fördubbling av kapitalinsatsen. Ett klarläggande har betydelse med tanke på den argumentering som regeringen förde inför riksdagen förra året, då man framhöll att det var biligt att gå in i IDB — det gällde en liten kapitalinsats.

Herr talman! Slutdokumentet från konferensen om säkerhet och samarbete i Europa i Helsingfors 1975 har getts olika tolkningar. En del har betraktat den slutliga regleringen av förhållandet mellan staterna i Europa sedan andra världskriget som det centrala i dokumentet. Andra har sett avsnittet om samarbete i fråga om mänskliga kontakter som det viktigaste och mest framåtsyftande. Det har gällt vidgade möjligheter till kulturellt och vetenskapligt samarbete men kanske i främsta rummet rätten till personliga kontakter t.ex. mellan familjemedlemmar. En konkret punkt i slutdokumentet gäller rätten till återförening av familjer, där de i säkerhetskonferensen deltagande staterna förbinder sig att snabbt och utan byråkratiska hinder samverka till att familjer som så önskar kan återförenas, t.ex. genom att ge utresetillstånd. Det var en självklar förhoppning att dessa utfästelser skulle leda till förändringar i de stater som på olika sätt sökt förhindra familjekontakter och familjeåterförening. Vissa åtgärder har också vidtagits. Möjligheterna för personer i Västeuropa med anhöriga i Östeuropa att besöka dessa anhöriga har något förbättrats. Ett litet större antal judar i Sovjet med önskan att lämna landet har tillåtits göra det. Trots detta måste vi konstatera att de förändringar som förutsattes i slutdokumentet vid säkerhetskonferensen i Helsingfors på många håll har uteblivit. När det gäller rätten till familjeåterförening kan det vara tillräckligt att påminna om de uppmärksammade fallen Sharansky och Agapov, där sovjetryska myndigheter hindrat Anatoly Sharansky och Valentina Agapova att lämna Sovjet och därmed återförenas med sin hustru resp. make. Mot denna bakgrund är resultatet från uppföljningsmötet till säkerhetskonferensen i Belgrad nedslående. Efter över ett halvt års överläggningar kunde konferensen inte enas om några konkreta åtgärder för att föra vidare det arbete på ökat humanitärt samarbete som hade slagits fast i Helsingforsdeklarationen. Det är uppenbart att det här är öststaterna som inte velat gå vidare och ge konkret innehåll åt denna punkt i Helsingforsdeklarationen. Från både Förenta staterna och Västeuropa har funnits en villighet att nå lösningar som kunde accepteras av alla i säkerhetskonferensen deltagande stater. Ansvaret för det relativa misslyckandet i Belgrad faller därför icke på väststaterna. Sverige har i Belgrad aktivt verkat för konkreta resultat av uppföljningsmötet och sökt finna samlande lösningar, denna gång utan nämnvärd framgång. Trots detta måste vi fortsätta våra ansträngningar att med Helsingforsdeklarationen som grund stärka de mänskliga rättigheterna i alla de stater som deltog i Helsingforskonferensen och som undertecknade slutdokumentet. Arbetet på att säkerställa yttrandefrihet, religionsfrihet och rörelsefrihet i de enskilda staterna får inte avstanna på grund av misslyck andet i Belgrad. Det är vår skyldighet att aktivt spåra upp och påtala brott mot de mänskliga rättigheterna var dessa brott än sker. Vi måste därför långt före nästa uppföljningskonferens i Madrid 1980 agera för att de utfästelser om vidgade mänskliga rättigheter som gjordes i Helsingforsdeklarationen också förverkligas av de stater som deltog i konferensen. 2 Herr talman! Europarådet har alltid haft som en huvuduppgift att värna om de mänskliga rättigheterna, både inom medlemsländerna och inom Europa som helhet. Denna tradition upprätthålls inom Europarådets parlamentariska församling som oavlåtligt granskar påstådda brott mot de mänskliga rättigheterna och uppdykande antidemokratiska tendenser inom medlemsländerna. Om ett par veckor hålls ett symposium i Strasbourg om de utomparlamentariska krafternas roll i de moderna demokratierna. Där kommer exempelvis det danska Glistruppartiets budskap att nagelfaras. Det tyska yrkesförbudet är ett annat spörsmål som vid olika tillfällen diskuterats inom den parlamentariska församlingen. Portugal och Spanien har nyligen blivit medlemmar av Europarådet. Under hela den tid då den portugisiska revolutionen pågick följde den parlamentariska församlingen nära utvecklingen i Portugal. På motsvarande sätt har utvecklingen i Spanien under Francos sista år och därefter följts av Europarådet. Församlingen yrkade för ett halvår sedan att Spanien omedelbart skulle väljas in i Europarådet trots att den nya demokratiska konstitutionen då ännu inte var utarbetad. Skälet till Spaniens inval på detta tidiga stadium var att alla i det nyvalda Cortes deltagande partierna och icke minst oppositionsledarna Gonzalez och Santiago Carrillo försäkrade oss om sin tilltro till den spanska demokratins framtid och vädjade till Europarådet om stöd under en känslig övergångstid. Utvidgningen av Europarådets demokratiska gemenskap till den Iberiska halvön är en stor framgång för demokratin. Herr talman! Ett tragiskt inslag i arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter i Europa är händelserna på Cypern. Redan i augusti 1976 avgav Europarådets kommission för de mänskliga rättigheterna en rapport till ministerkommittén angående påstådda brott mot mänskliga rättigheter på Cypern. Denna rapport har tyvärr stannat hos ministerkommittén, som inte har kunnat nå fram till ett beslut om rapporten. Man har inte ens — trots upprepade påtryckningar från den parlamentariska församlingen — velat offentliggöra rapporten. Jag tror att Sverige har verkat för ett positivt beslut i denna fråga i ministerkommittén, men vi får inte förtröttas i vår bevakning framöver av händelserna på Cypern. Just den av mig tidigare nämnda familjeåterföreningsfrågan, som är ett viktigt inslag när det gäller de mänskliga rättigheterna, har också relevans i Cypernfrågan. Måhända kan regeringsförändringen i Turkiet och de upptagna samtalen mellan Grekland och Turkiet ge anledning till vissa förhoppningar härvidlag. En annan grundval för Europarådet är den europeiska solidariteten och visionen av en alleuropeisk union. Debatterna i Europarådet påverkas därför i hög grad av skeendet inom EG och av relationerna mellan EG-länderna och övriga Europarådsländer. EG:s ekonomiska och politiska tyngd är uppenbar. I FN uppträder EG ofta som ett block. I ESK-förhandlingarna höll EG-länderna länge en gemensam linje. Otvivelaktigt blir de små staterna ännu mindre när de stora blir färre men större. Vilken blir då Europarådets framtid, och vilken framtid i det här sammanhanget har de länder som står utanför EG? Tre stora frågor dominerar framtidsdiskussionerna i EG: 2. utvidgningen av Gemenskapen till att omfatta också de tre sydeuropeiska länderna Grekland, Spanien och Portugal; Av dessa är direktvalen den fråga som ligger närmast sitt förverkligande. Om ett år beräknas det nya Europaparlamentet komma att väljas genom direkta val i de olika medlemsländerna. En del tror att Europarådets parlamentariska församling då kommer att få ännu svårare att konkurrera om intresset med EG-parlamentet. Själv är jag försiktigt optimistisk för Europarådets del, i varje fall så länge Europaparlamentet inte samtidigt får vidgade beslutsbefogenheter. Vi vet i dag inte med säkerhet om de nu aktuella strävandena att bygga ut den Europeiska Gemenskapen politiskt kommer att krönas med framgång. Men med den livskraft EG hittills trots allt har haft vore det oklokt att inte räkna med en fortsatt ekonomiskt-politisk integration. Vilka skulle då konsekvenserna härav bli för Sverige och för vårt deltagande i det europeiska samarbetet? Och vilka blir konsekvenserna för Europarådet? Med risk för att klassificeras som optimist menar jag att även om vår rörelsefrihet inskränks har vi anledning att se framtiden an med tillförsikt. Vi utnyttjar redan nu möjligheterna att genom särskilda arrangemang delta i skilda samarbetsprojekt tillsammans med EG. Vi bör fortsätta att delta i sådana samarbetsprojekt när vi har intresse av det och kan dra nytta av dessa. Det är dock ett svenskt intresse att i det europeiska samarbetet ständigt betona Europarådets roll. Det är bara inom Europarådet som vi kan uppträda på jämbördig nivå med EG-länderna. Vi har därför allt intresse av att Europarådets parlamentariska församling även framgent spelar en framskjuten roll när det gäller att initiera nya samarbetsfält och granska och följa upp det samarbete som redan är på gång. Europarådets parlamentariska församlings engagemang i fråga om de mänskliga rättigheterna och i de stora politiska frågorna både på det europeiska planet och på världspolitikens område är väl värda vår uppmärksamhet och vår uppmuntran.

Herr talman! Sedan andra världskriget har inget land förklarat krig mot något annat land. Men det faktiska antalet krig under de drygt 30 åren från 1945 till 1977 är 120. I dessa har 82 stater deltagit och ca 25 miljoner människor dödats. Under de 30 åren har det funnits endast 26 helt krigsfria dagar — alla inföll under september 1945. Det är därför missvisande att, som brukligt är, kalla denna period efterkrigsperioden. Snarare kunde den kallas tredje världskrigets tid, allra helst som en betydligt större del av världen nu är berörd. Den dominerande typen av krig sedan 1945 är inbördeskrig i tredje världen. Vanligen har de formen av befrielsekrig eller uppror mot den sittande regeringen. Oftast blandar sig stormakterna i de lokala konflikterna. Den stormakt som oftast intervenerat är USA. Statistiskt sett är således Vietnamkriget vår tids typiska krig. Det råder ganska stor enighet om att stormakternas agerande är en av de viktigaste orsakerna till krig. Men även små stater kan under vissa perioder spela en stormaktsroll, vilket medför ökat krigsdeltagande. Under 1800-talets slut och början av 1900-talet var således små stater som Belgien och Nederländerna och något större stater som Italien och Turkiet ofta inblandade i krig. Sedan stormaktsaspirationerna uppgivits har de knappast alls deltagit i några krig. Även för vårt land gäller detta i allra högsta grad i ett något längre historiskt perspektiv. Under den svenska s.k. stormaktstiden utkämpade vi ständiga krig. Den långa freden infann sig inte förrän stormaktsdrömmen hade krossats och Sverige hade uppgett alla territoriella anspråk på sina grannar. Samma sak gäller i vår tid för en sådan stat som Israel. Så länge det strävar efter att utvidga sitt territorium på sina grannars bekostnad, så länge kommer också krigsrisken att finnas kvar i området. Sverige har nu ett grundmurat rykte som fredsälskande nation. Det är något oförtjänt, eftersom det snarare är yttre omständigheter och andra staters intresse eller ointresse än vårt eget fredliga sinnelag som varit avgörande. Vi har genom en kombination av lyckliga omständigheter och genom långt gående anpassning under kritiska perioder lyckats hålla oss utanför de stora krigen. Detta har gett oss möjlighet att aktivt delta i arbetet för nedrustning och avspänning både under mellankrigsperioden och under den s.k. efterkrigsperioden som egentligen, som jag nyss nämnde, mera gör skäl för att betecknas som tredje världskrigets tid. Detta arbete, som i vissa fall har förts framgångsrikt tack vare vår relativt obundna ställning, har gett oss den status som fredsmäklare som vi alla är litet stolta över. Vårt engagemang för stöd till utvecklingsländerna och vår, åtminstone hittills, relativt obundna biståndspolitik har ökat denna status. Detta arbete och denna tradition måste fortsätta, det är de flesta överens om. Det finns en enighet i Sverige i de här frågorna som vi har all anledning att slå vakt om. Enigheten blir mindre när vi övergår från att tala om vad vi säger i olika internationella organisationer till vad vi gör i verkligheten, hur vi uppträder som enskild nation i de här sammanhangen. Jag vill här påstå att vi uppträder med två ansikten. Det ena är det som jag nyss talade om — det vackra, fredliga och oegennyttiga ansiktet. Det andra är det som vi inte visar så gärna, det som våra stora multinationella bolag visar upp mot sina arbetare på olika håll i världen, det som kommer till synes när vi går in i organisationer som vi tillsammans med andra rika västländer sätter upp för att kunna utnyttja vårt övertag över fattiga länder, och det som vi visar med våra egna rustningar, som vi till inte ringa del finansierar genom att sprida svensktillverkade vapen över världen. Vi gömmer detta fula och giriga ansikte bakom det andra, det vackra och glättade. Vi har många gånger här i kammaren haft anledning att debattera svenska företags utlandsengagemang, och vi kommer med all säkerhet att få göra det igen. Bakom handelsstatistikens sifferserier gömmer sig svenska företags exploatering av arbetare i Sydafrika, i Latinamerika och på många andra platser där regimerna bedriver en ”företagsvänlig politik”. Bakom de vackra fraserna i utrikesdeklarationen gömmer sig vårt engagemang i IDB och vår anslutning till internationella avtal, sådana som t.ex. under Allendes regeringstid i Chile gjorde det möjligt för de stora USA ägda kopparbolagen att stoppa svenska betalningar för erhållna kopparlaster. Nu stoppas inga sådana betalningar, men vi talar varmt om solidaritet med det chilenska folket alltmedan vi handlar med en sådan regim som Pinochets. Och det dubbla ansikte som vi visar upp i handelspolitiska sammanhang visar vi också när det gäller våra egna rustningar och vår vapenhandel. I den försvarspolitiska debatten förra året steg statsministern upp här och deklarerade att det inte finns någon motsättning mellan Sveriges agerande på det internationella planet för nedrustning och fredsarbete och våra egna rustningar, som ger oss en topplacering bland världens stater när det gäller försvarskostnader per capita. Det finns här, liksom i så många andra sammanhang, ingen större skillnad mellan borgare och socialdemokrater. Den dubbelmoral som vi som nation visar upp i det här fallet är snarare större när den uppehålls av ett parti som ideologiskt och traditionellt borde vara motståndare till all slags kapprustning och militarism än när den bedrivs av borgerliga grupperingar. Av dem kan man inte vänta sig något annat, men på ett socialdemokratiskt parti har man rätt att ställa stora krav. Jag talade förut om orsakerna till krig och konstaterade att både små och stora staters agerande är en av de viktigaste orsakerna. Men detta agerande styrs och framdrivs i många fall av själva rustningens mekanik. Rustningar har alltid drivit fram krig, men i det utvecklade industriella samhället blir pådrivningseffekten många gånger större än i äldre samhällstyper med låg produktivitet och mindre beroende av marknader för avsättning av det som tillverkas. Marknaden för krigsmateriel är idealisk för en kapitalistisk produktion. Den garanterar snabb förslitning och hög omsättning både i fred och framför allt i krig. Det finns därför ett stort intresse hos tillverkarna-av krigsmateriel att genom forskning ta fram nya produkter som kan presenteras statsledningarna som nödvändiga för den nationella säkerheten. De är så gott som alltid framgångsrika i sina ansträngningar. Det gäller också krigsmaterielindustrin i Sverige. Vi har alltid legat väl framme på det här området. Vår höga tekniska standard har firat triumfer inom vapentillverkningen. Den upprustningspolitik som vi har bedrivit sedan andra världskriget har gett stora resurser till våra vapentillverkare, som de tacksamt har utnyttjat. Det gehör som militärledningen haft hos regeringarna av båda sorter har samverkat med industriintressena. Vi har fått vårt eget lilla militärindustriella komplex. För att hålla det i gång utan att det helt och hållet skulle bryta ryggen av vår ekonomi eller bli politiskt omöjligt att genomföra har vi varit tvungna att placera en del av nyproduktionen på världsmarknaden och även försöka prångla ut en del materiel som har blivit föråldrad och som vi velat göra oss av med. Vi räknas faktiskt som en av de stora på den internationella vapenmarknaden, inte så mycket på grund av kvantitet, den är liten, som på grund av den nyssnämnda höga tekniska kvaliteten. Det egendomliga är nu att vi alltid har lyckats placera våra vapen i mycket stor omfattning hos reaktionära regimer och i diktaturstater. Om vi nu anser att vi för att upprätthålla vår egen försvarsförmåga är tvungna att exportera en del vapen, något som ju är beroende av vilka försvarsstrukturer vi väljer för egen del, så varför i all världen måste vi i första hand sälja till länder som vi med säkerhet vet är förtryckare av det egna folket? Jag sade i en debatt med handelsministern nyligen, att Sverige har haft och haren ”olycklig falienhet” för att bedriva vapenhandel med sådana stater. Nu är det ju ingen slump att det går till på det viset. Vi tillhör västvärldens kapitalistiska system och följer naturligtvis de oskrivna lagarna för det systemet, det är därför vår praxis så dåligt stämmer överens med våra högtidliga och allmänt humanistiska uttalanden. Vi går ut under falsk varubeteckning, med dubbla ansikten. Det har talats litet om Etiopien här i dag. Det kan då vara intressant att påminna om att en av de första stora krigsmaterielexporterna efter kriget just gick till Etiopien. vi sålde våra utrangerade, omoderna bombplan till den feodala kejsarregimen med ganska god förtjänst. Vi hjälpte också till att bygga upp det etiopiska flygvapnet och armén med instruktörer och annat. Svenska officerare avlöste varandra under många år på kadettskolorna i Addis Abeba. Många av de nu ledande personerna i det etiopiska militärrådet har fått sin utbildning av svenska militärer. Och på det sättet har det fortsatt. Vi har sålt flygplan till diktatorn Trujillo i Dominikanska republiken på 1950-talet. Vi har sålt till det fascistiska Portugal på 1960-talet. Nu säljer vi till Brasilien. Argentina och Iran. Ingen skall med gott samvete kunna komma och påstå att vårt agerande i internationella sammanhang och vår handel, antingen det rör vapen eller annat, står i överensstämmelse med våra uttalanden och våra krav på andra stater. Vägen ut ur det dilemmat ligger i att vi måste ställa större krav på oss själva i dessa sammanhang. Vi måste kontrollera våra stora företags utlandsaffärer bättre. Vi måste med större noggrannhet syna de stater som vi säljer vapen till. Vi måste, framför allt annat, inleda en minskning av våra egna rustningar. Först då kan vi framträda med anspråk på att vårt ansikte skall betraktas som ärligt av andra.

Herr talman ! Sydafrika är fortfarande bastionen för rasism och utsugning. Dagligen skördar apartheid sina offer. Men motståndet lever. Allt flera människor och grupper inom Sydafrika höjer nu själva kravet på en total isolering av apartheidregimen. Det är inte längre bara krav från ANC och andra aktiva motståndsgrupper — fackföreningar, kyrkor och vita liberaler ställer sig bakom kraven. Donald Woods, den vite journalisten som tvingades i exil, vädjade i säkerhetsrådet i februari om att västländerna bryter alla band med Sydafrika som ett alternativ till en blodig raskatastrof. Avskyn mot raspolitik, kolonialism och exploatering av människor i denna del av världen är djupt känd. En del steg har tagits, men det går långsamt. Vapenembargot som FN beslutade om i höstas är inte tillräckligt, eftersom Sydafrika söker åstadkomma självförsörjning i fråga om vapentillverkning. Delvis bygger denna tillverkning på utländska licenser och utländska investeringar. Ett stopp för investeringarna är därför ett nödvändigt komplement till beslutet om vapenstoppet. Från svensk sida måste vi agera mera beslutsamt. Detta understryks inte minst av de uppgifter som framkommit under Sydafrikautredningen, som tillkommit efter en socialdemokratisk motion i riksdagen, om att sex stora svenska dotterbolag ökade sin reella omsättning med drygt 70 96. Det finns också mycket som kan göras utanför Sydafrikautredningen. Tiden är nu inne för att göra en översyn av Sveriges totala förbindelser med rasistregimen i Sydafrika. Det finns flera områden som kräver en sådan omedelbar översyn. Fackföreningsrörelsen har i snart två decennier tagit initiativ till och deltagit i solidaritetsyttringar och direkt stöd till dem som förtrycks i södra Afrika. Det arbetet måste fortsätta ända till dess förändringar skett. Det är ett arbete som kräver tålamod, och det ger inte snabba resultat. Men vi kan se hur fler och fler sluter upp i sin avsky för de övergrepp som där begås. Jag vill därför här helt kort redovisa vad den svenska fackföreningsrörelsen nu gör i Sydafrikafrågan. ; Om några dagar startas i alla länder som har medlemmar i Fria fackföreningsinternationalen en veckolång kampanj mot Sydafrikas raspolitik och mot apartheidregimens bekämpning av fackliga frioch rättigheter. Denna kampanj infaller helt naturligt i veckan kring Sharpvilledagen, dvs. den dag för 18 år sedan då hundratals fredliga demonstranter blev brutalt skjutna av den sydafrikanska regeringens polis och militär. I september i år startar Landsorganisationen och alla dess medlemsförbund den kanske största och bredaste internationella kampanjen i svensk fackföreningsrörelses historia. Den kommer att pågå i åtta månader och vara direkt riktad mot Sydafrika och dess raspolitik. LO har beslutat att detta är det mest meningsfulla sätt på vilket man kan fira sitt 80-årsjubileum i år. Kampanjen omfattar insamlingar, kulturella manifestationer, seminarier om facklig solidaritet över gränserna och möten där Sydafrikafrågan tas upp till behandling. Fackföreningsrörelsen kommer därtill bl.a. att inbjuda grundskolorna i hela Sverige att delta i vissa verksamheter för att markera solidariteten och för att göra barnen i vårt land mer medvetna om människornas levnadsvillkor i Sydafrika. Avsikten är att denna Sydafrikakampanj, som har förberetts i närmare två år, skall nå ut i hela landet genom sin omfattning och genom bredden i de olika aktiviteterna.

Vi kan konstatera att den svenska regeringen har en bra bit kvar när det gäller att tillgodose de krav som den nordiska fackföreningsrörelsen har ställt upp. Karin Söder sade på förmiddagen att hon var glad över den samstämmighet som rådde i det nordiska samarbetet. Vi kunde komma fram till konkreta resultat, sade hon. Men av både svenska och norska tidningsuppgifter har framgått att den svenska regeringen skulle ha verkat återhållande när det gäller att vidta åtgärder mot apartheidregimen i Sydafrika. Den norska regeringen framstår som den mest drivande, men den har fått motstånd för sina förslag från bl.a. Sverige. Jag vet inte om dessa tidningsuppgifter är sanna. Jag hälsar med tillfredsställelse att den norska socialdemokratiska regeringen driver på, men jag beklagar om det är så att den svenska regeringen utgör en bromsande faktor. Det vore bra om vi under dagens debatt kunde få ett klarläggande besked från regeringen på den här punkten. Vi kan emellertid vara övertygade om att de fackliga organisationerna kommer att fortsätta att trycka på och kräva att vad man har enats om blir verklighet. Från fackligt håll ser vi det som vår skyldighet att fortsätta att driva dessa krav, som framförts av de svartas fackliga organisationer i Sydafrika. z Vi väntar också med otålighet på resultaten av den utredning om begränsning av svenska företags verksamhet i Sydafrika som tillsattes förra året, bl.a. efter krav från den fackliga rörelsen. I det sammanhanget vill jag protestera mot den mer eller mindre organiserade kampanj som en del svenska företag driver mot det enhälliga riksdagsbeslutet förra året. Man försöker dels ifrågasätta riksdagens beslut, dels sprida lösa uppgifter om att många tusen anställda skulle förlora sina arbeten om riksdagens beslut genomfördes. Företagens uppgifter förefaller vara föga verklighetsbetonade, bl.a. av det skälet att utredningen ännu inte kommit fram till sina slutliga rekommendationer. Vidare förutsätter jag, att om avskedanden i svenska företag senare skulle aktualiseras till följd av effekterna av riksdagsbeslutet, det blir samhällets skyldighet att gripa in, så att inte enskilda löntagare drabbas. Låt mig till sist också helt kort nämna att både LO och TCO sedan något år tillbaka bedriver ett aktivt arbete för att stödja de försök till fackligt arbete som pågår i Sydafrika. Den sydafrikanska regimen har hittills inte visat någon som helst förståelse för fackliga frioch rättigheter. Det är emellertid vår skyldighet att stödja våra svarta sydafrikanska kamrater så länge de vågar att öppet kämpa för dessa mänskliga rättigheter. Med beundran ser vi hur människorna i Sydafrika vägrar att finna sig i förtrycket. Deras kamp inger hopp för Sydafrikas och hela mänsklighetens framtid.
Herr talman! Jag vill bara tala om för Gertrud Sigurdsen att det från utrikesministermötet i Oslo kan rapporteras att vi mycket seriöst har diskuterat vilka åtgärder som kan vidtas för att bekämpa apartheidregimen i Sydafrika. Det har lagts fram förslag från alla de nordiska länderna omfattande en lång rad områden. Men vid mötet i Oslo fann vi att vissa frågor behövde studeras noggrannare för att vi skulle kunna vara säkra på att nå den effekt som vi vill nå, nämligen att åtgärderna verkligen kommer att motverka apartheidregimen och inte stärka den. Därför finns det frågor som vi ännu inte tagit ställning till, men jag vill bestämt tillbakavisa påståendet att Sverige skulle ha varit motsträvigt när det gäller åtgärder mot apartheidregimen. Vi har i bästa samförstånd försökt att hitta vägar för att nå de mål varom vi är ense. Men vi vill noggrant förbereda de beslut vi fattar just för att de skall få en god effekt. Jag tror också att det är våra uppdragsgivares i resp. länder önskan att vi skall arbeta på det sättet. Jag vill också understryka att vi vid varje sammanträde under det senaste året har haft nära kontakt med de nordiska fackliga organisationerna för att i samförstånd försöka finna de vägar som är möjliga att gå när det gäller detta mycket angelägna ärende.
Herr talman! Jag är tacksam för Karin Söders komplettering. I mitt anförande sade jag att jag inte kände till sanningshalten i tidningsartiklarna. Det har, som sagt, både i norsk och svensk press talats om att Norge bl.a. föreslagit en handelsbojkott när det gäller frukt från Sydafrika. Men jag fattar Karin Söders inlägg så att arbetsgruppen håller på att studera de utestående frågorna i detta sammanhang. Förhoppningen är väl då att man vid nästa sammanträde med de nordiska utrikesministrarna flyttar fram sina positioner — det är i varje fall den förhoppning jag vill ställa på Karin Söder.

Herr talman! När jag antecknade mig i går för att delta i denna debatt var det för att säga litet grand om Europarådets framtid och verksamhet, ungefär i linje med det som Björn Molin nu redan har anfört. Jag skall inte förlänga debatten med att upprepa det som han har sagt, eftersom jag i allt väsentligt instämmer i det. Men när jag tog del av utrikesministerns deklaration kände jag ändå ett behov av att lägga något ytterligare till det som jag från början hade tänkt säga. Jag har inte för avsikt att som vanligt plädera för dödsstraffets avskaffande —- jag noterade med tillfredsställelse att det i utrikesministerns deklaration redovisas att vårt land är aktivt på detta område. Jag ville i stället något kommentera den antydan som i denna deklaration görs att Europarådet borde begränsa sig till att syssla med de områden där organisationen har sina huvuduppgifter, nämligen människors grundläggande rättigheter och deras sociala trygghet. Detta är självfallet Europarådets viktigaste uppgift, som inte på något sätt skall förminskas, och jag skall också strax återkomma till vissa bekymmer som jag har i det sammanhanget. Men jag vill ändå vända mig mot tanken att man skulle begränsa Europarådets arbetsområde. Det medges i deklarationen att Europarådet har gjort en mängd insatser för det praktiska samarbetet mellan Europas stater. Europarådet var i varje fall ett av de fora där man först började tala om miljöskydd. Man förde rätt luftiga och visionära diskussioner om detta, men det var ur sådana överläggningar som den mera handfasta debatten så småningom växte fram i de enskilda länderna. Man har också i Europarådet tidigt diskuterat byggnadsminnesoch naturminnesvård. Också i de avseendena har man fört debatter som varit av den litet visionära typen men som avsatt spår i praktiskt handlande i de olika länderna. Vi hart.o.m. diskuterat så udda ting som skydd av flyttfåglar. Också den diskussionen har haft ett visionärt inslag, men vi kan alla erkänna, nu när vi närmar oss våren och flyttfåglarna börjar komma till vårt land för att söka upp sina häckningsplatser, att de utgör ett omistligt inslag i vår natur. De återvänder så småningom till de sydligare länderna, och det är där man i flyttfågelsdebatten möter de stora problemen, inte minst i Italien. Mellan 200 och 400 miljoner flyttfåglar årligen fångas i nät eller fastnar på limstänger. Detta har diskuterats i Europarådet, och jag tycker att det är väsentligt att man kan ta upp också en sådan fråga på ett internationellt plan. Därför känner jag mig litet bekymrad inför tanken att man skulle stoppa sådana diskussioner i Europarådet. Det är just där, och kanske framför allt i dess rådgivande församling, vars beslut inte är förpliktande för någon part, som man kan lyfta sig till diskussioner av detta slag. Sedan blir man räddad av ministerkommittén, när man har varit alltför långt ute i omöjliga idéer. Men just det förhållandet att de kan vädras och föras fram inför ett internationellt forum är till fördel för det praktiska arbetet också i de enskilda medlemsstaterna, och jag hoppas att det inte är utrikesministerns mening att man alltför mycket skall strypa en sådan diskussion.

Efter detta vill jag anknyta till Björn Molins anförande. Han uttryckte sig relativt optimistiskt om Europarådets framtid visavi EG-staterna. Jag är inte fullt så optimistisk på den punkten, utan tror att det krävs mycket arbete från de medlemsstaters sida som vill bevara och försvara Europarådet. Jag har en alldeles färsk erfarenhet från Europarådsförsamlingens senaste sammanträde, där man i ett möte mellan EG-staterna och Europarådsstaterna ägnade rätt mycken tid åt att diskutera de mänskliga rättigheterna på grundval av rapporter som var färdigställda både inom EG och inom Europarådet. Det var alldeles uppenbart att man från EG-sidan ansåg att man hade viktiga funktioner även på de mänskliga rättigheternas område, och det må man naturligtvis tycka att man har. Men det allvarliga och bekymmersamma är att alla medlemsländer i EG också är medlemmar i Europarådet, och man skall inte inom Europarådet behöva föra en debatt mellan å ena sidan Europarådets 20 medlemsstater och å andra sidan nio av dessa som har slagit sig ihop och bildat ett särskilt organ.

Herr talman! Arbetet på att åstadkomma en ny ekonomisk världsordning är av mycket stor betydelse för hela vår världs framtid. Samtidigt kan vi konstatera att det arbetet har stött på avsevärda svårigheter, främst beroende på att vissa stora industriländer inte har varit beredda att göra de medgivanden som är nödvändiga för framgång. Men trots att svårigheterna är betydande måste vi hoppas och tro på en utveckling som innebär att de fattiga länderna successivt kan få sin rättmätiga del av världens resurser. Debatten om en ny ekonomisk världsordning och om resursfördelningen i världen förs mot bakgrund av det faktum att många viktiga råvaror bara finns i begränsad omfattning på vårt jordklot. Det gäller viktiga energiråvaror, det gäller mineraler som har central betydelse för hela vår industriproduktion. Dessa begränsningar gäller också jordens möjligheter att producera de livsmedel som vi behöver för vår existens. Det faktum att jordens råvarukapacitet inte är obegränsad innebär att vi som lever i de rika länderna måste vara beredda att dela med oss, om vi menar allvar med vårt tal om att de fattiga länderna skall kunna få sin rättmätiga andel. Vi kan inte fortsätta att bygga vårt välstånd på en rovdrift av jordens tillgångar. Detta gäller oavsett om vi diskuterar mineraler för industriell produktion eller om vi diskuterar jordens sätt att producera livsmedel. En annan följd av den utveckling som vi hoppas på, nämligen att uländerna kommer att kunna genomföra en industrialiseringsprocess, blir att vi kommer att få se nya konkurrenter på våra marknader. Vi måste då vara beredda att acceptera den nya konkurrenssituation som uppstår. F. n. har vi en situation där en lång rad länder, som inrymmer huvuddelen av världens befolkning, i huvudsak ägnar sig åt att producera råvaror för världsmarknaden, medan däremot en liten grupp stater, dit vi själva hör, svarar för huvuddelen av förädlingen och den industriella produktionen. Den situationen kan inte fortsätta i framtiden, utan u-länderna måste självfallet också få vara med i råvaruförädlingen och industriproduktionen. Vi ser redan exempel på hur länder som traditionellt har räknats till uländernas krets har etablerat sig som industrivaruproducenter. Många av dessa länder har ekonomiska system, sociala modeller o .n lönesystem som vi upplever som mycket otillfredsställande. Men vi får inte ta det faktum att vi inte kan acceptera de arbetsmarknadsförhållanden och de löneprinciper som gäller i de här länderna som intäkt för en protektionism, där vi utesluter dessa staters möjligheter att konkurrera på industrivarumarknaderna. Om vi får ett sådant resonemang innebär det också att vi måste ta avstånd från tanken på en ny ekonomisk världsordning. Det är nämligen så, att de här bristerna, som vi upplever i de nya industriländerna, återfinns i flertalet av världens uländer. Om man, såsom har skett på visst socialdemokratiskt håll, försöker antyda att det bara är de länder som har en god fördelningspolitik som vi behöver ta hänsyn till i vår strävan efter en ny ekonomisk världsordning, gör vi det alltför lätt för oss. Jag tror att den dag fortfarande är rätt avlägsen då Tanzania, Angola, Mogambique och några stater till kommer att bli ett hot mot oss på våra industrivarumarknader. Vi måste alltså vara beredda att acceptera den ekonomiska utvecklingen i länder vilkas inrikespolitiska förhållanden vi kanske inte uppskattar på alla sätt. Denna utveckling ställer naturligtvis också krav på vår egen industri, där vi måste räkna med åtskilliga omställningar. Men det är då viktigt att se till att den omställningsprocess som naturligtvis är nödvändig genomförs på ett riktigt sätt. Vi måste utnyttja den höga kapacitet för nyskapande och innovation som vi har i ett samhälle som Sverige, och vi måste vidare se till att vi utnyttjar den kapaciteten för att utveckla en framtidsinriktad teknik, vilken gör oss rustade att möta de nya situationer som vi kommer att ställas inför.

Herr talman! Den nya ekonomiska världsordningen kan inrymma mycket. De stater som står bakom kravet på ny ekonomisk världsordning har de mest vittskiftande inhemska ekonomiska system, och tolkningarna av vad den nya ekonomiska världsordningen skall innebära varierar mycket kraftigt från uland till u-land. Vi kan givetvis inte härifrån diktera vilka ekonomiska utvecklingsmodeller u-länderna skall välja, men vi kan inte heller frånkänna oss vårt ansvar. Det finns en uppenbar risk för att den ekonomiska utvecklingen i många fattiga länder medför att det skapas en liten isolerad industriell sektor som är mer eller mindre helt beroende av utländsk teknik och utländsk ekonomi. Det innebär ofta en utveckling som ställer huvuddelen av befolkningen utanför och som kanske till och med leder till allvarliga försämringar av befolkningsmajoritetens situation. Det är inte en sådan uveckling vi vill medverka till. Det måste vara vår strävan i vårt utvecklingssamarbete med u-länder och vårt övriga samarbete med u-länder att bidra till en ekonomisk och teknisk utveckling, som verkligen ger förbättrade levnadsvillkor för folkflertalet. Eftersom det är i de industrialiserade staterna den stora potentialen finns för teknisk utveckling och forskning, har vi ett bestämt ansvar att ställa sådan teknik till förfogande som u-länderna kan använda och dra nytta av. Det betyder en teknik som är arbetsintensiv, en teknik som ligger på en sådan tillämpningsnivå att den är lätt att använda utan alltför stora svårigheter och förlustrisker. Det är en teknik som underlättar en decentraliserad struktur och en utveckling av småindustri och landsbygdsutveckling. Den minskar risken för stora folkomflyttningar och sociala omvälvningar. Energisektorn är ett bra exempel på det här problemet. Under mycket lång tid har huvuddelen av västerlandets utvecklingsresurser på energiområdet ägnats åt kärnkraften. Det är uppenbart att kärnkraften representerar en teknologi som är mycket illa lämpad för de flesta u-länders behov. Den är oerhört kapitalintensiv, den är mycket avancerad och innehåller allvarliga riskmoment. Den ger ringa sysselsättning när den används. Däremot är kanske många av de alternativa energikällor som vi diskuterar för framtiden ännu gynnsammare för många u-länder än de är för oss. Jag tänker på vindteknik, solteknik, utnyttjande av biomassa osv. När vi diskuterar hur vi skall lägga upp vår energiforskning och vårt utvecklingsarbete här hemma måste vi också ta med i bedömningen vilken betydelse våra insatser har för uländernas möjligheter att tillfredsställa sina behov. Och det är naturligtvis ett argument bland många för att vi skall satsa resurser för att utveckla de alternativa energikällorna. Herr talman! Avslutningsvis känner jag behov av att göra en liten kommentar till den Sydafrikadebatt som Gertrud Sigurdsen drog upp litet hastigt. Jag vill bara göra den kommentaren att alla vi som följt svensk utrikespolitik under åren kan konstatera att Sydafrikafrågan har haft den allra högsta prioritet — och detta av mycket naturliga skäl. De insatser som Sverige har gjort när det gäller Sydafrikafrågan står i särklass. Regeringsskiftet för ett och ett halvt år sedan innebar en ytterligare intensifiering av de svenska insatserna för att stödja befrielsekampen i södra Afrika och för att isolera Sydafrika. De tidningsuppgifter som Gertrud Sigurdsen redovisade är därför mycket anmärkningsvärda. Var och en som på ett objektivt sätt ser på hur Sydafrikafrågan har drivits måste konstatera att det inte finns något land, vare sig i Norden eller i den övriga västvärlden, som har engagerat sig så hårt i denna fråga som Sverige.

Herr talman! Israel är en demokrati. Sverige är en demokrati. De två länderna måste sägas stå varandra nära i många avseenden. Sverige är byggt på en andlig och kulturell grundval som i mycket är ett arv från Israels säregna historia under de två årtusendena närmast före vår tideräknings början. Den urkund som båda länderna har som fundament i principiell mening är Bibeln. Jag har i år i en motion framfört en del tankar om Israel och Sverige, men jag vill här lägga till följande. Israel har många fiender. Ett ekonomiskt krig pågår mot Israel. Den bojkott mot handeln med Israel som dessa motståndare försöker genomföra i hela världen är djupt beklaglig. Även svenska företag har gått med på klausuler i kontrakt med vissa handelspartner — klausuler som förbjuder handelsutbyte med Israel. Sverige deltager därför i det ekonomiska kriget mot Israel. Svenska företag vill inte investera i Israel. Svenskar vägrar sälja till Israel. Svenska firmor hindras att köpa från Israel. Detta är negativt för vårt land, inte bara för handeln utan också för vårt anseende som demokrati. Även företag som direkt eller indirekt ägs eller stöds av svenska staten lär enligt bestämda uppgifter deltaga i sanktioner mot Israel. Jag beklagar detta. Herr talman! Jag vill hänvisa till aktuella händelser i vårt grannland Norge. I slutet av förra året förekom t.ex. ett mycket uppmärksammat försök till diskriminering av Israel genom att kontraktet mellan ett par stora verkstäder och deras kund innehöll en klausul som innebar bojkott mot handeln med Israel, eller som norska tidningar formulerade det mera naket: ”Boikott av Israel.” Den norska regeringen reagerade glädjande nog. Handelsminister Bakke anförde i stortinget att ”regjeringen tar skarpt avstand fra den diskriminerende klausul overfor Israel som er intatt mellom norske skipsverft og egyptiske kjöpere”. Detta enligt flera tidningar, bl.a. Aftenposten torsdagen den 27 oktober 1977. Handelsdepartementet har för säljarna preciserat att regeringen inte kan godta klausulen. I en kommentar på ledarsidan skriver Arbeiderbladet: ”Vi er glad for at det nå er oppklart at norske myndigheter ikke har akseptert en boikottklausul mot Israel i skipsbyggningskontrakter med Egypt. Noe slikt ville ha vert ytterst pinlig for den norske regjering. De uttalelser som nå er kommet, viser at regjeringen ikke vill godkjenne kontrakter som diskriminerer Israel. Det er et standpunkt som har bred stötte i det norske folk.” Vad som skett ledde också till klara uttalanden från oppositionen i stortinget. Stortingsrepresentant Paul Thyness säger att man kan förstå men icke sympatisera med privata företag som böjer sig för en sådan press att godta klausuler. Han menar att om kontrakt skulle falla bort för norska firmor därför att de inte går med på bojkotten så ”må hele det norske samfunn vare med på å bere belastningen”. Jag tror att också i Sverige har regeringen brett stöd för en liknande politik. Det måste stå klart att aktioner av detta slag står i strid med Sveriges intressen och Sveriges förpliktelser som medlem av FN och som ett land med grundmurat anseende i hela världen som rättfärdigt och solidariskt mot de svaga. Vi väntar här klara signaler från regeringen. Under alla förhållanden bör inga företag som är statliga eller har statligt stöd kunna deltaga i sanktionerna mot Israel. Så några ord med anledning av regeringsdeklarationen, som jag läst med stort intresse. Det står där: ” Varje stat i området, även Israel, har rätt att leva inom säkra och erkända gränser.” Detta vill jag varmt instämma i. I fortsättningen anförs: ”Dessa principer måste kompletteras med ett erkännande av palestinaarabernas rätt att själva bestämma sin framtid och således också, om de så väljer, att bilda en egen stat som lever i fred vid sidan av Israel.” Då måste jag fråga: Var skall den staten ligga? Kan Israel leva om en stat i PLO:s anda upprättas på den s.k. Västbanken? Mitt svar är nej. Tror någon svensk riksdagsman på Israels liv i fred med sådana terrorister intill sig? Vad skulle Sverige göra om det krävdes en liknande stat på Gotland eller i Närke? Vad som kallas Västbanken är en naturlig del av Israel. Har vi, har FN, år 1948 godkänt staten Israel och velat ge denna nation ett hem och en framtid, måste vårt ja fortfara att vara ett ja. Israels olika folkgrupper har alla samma demokratiska rättigheter. Låt invånarna på Västbanken välja fritt själva: medborgarskap antingen i Israel eller i t.ex. Jordanien. Låt detta innebära rösträtt och valbarhet då det gäller parlament och andra råd, för både kvinnor och män. Vi tror oss veta om hur ett sådant val utfaller. Ingen som har vistats en tid i Israel vill betvivla att detta land är en demokrati i västerländsk mening. Det är häpnadsväckande att vi i den fria världen tycks ha glömt eller hålla på att glömma vad som ligger före bildandet av staten Israel. All terror, allt lidande som detta folk utstått under Hitler och Stalin och andra plågare. All hemlöshet i världen! De som i dag bygger Israel vet och minns men utan bitterhet i form av hämndkänslor och vedergällningstankar. De vill leva i fred, de har mer än något annat folk en innebörd i ordet Frid, en mening med stort djup både i sin hälsning med detta ord och sitt arbete för framtid i frihet. Kvällstidningarna här i Stockholm i dag ropar att Israel vill hämnd. Det är en felaktig beskrivning, tycker jag. Israelerna vill inte angripa sina grannar. De är villiga att göra det möjliga — men till det möjliga hör enligt min mening icke upprättandet av en PLO-styrd eller influerad stat på Västbanken. Jag anser det absolut vara en orimlighet. Problemet hur man skall bereda de människor, som kanske ligger bakom PLO eller som PLO påstår sig tala för, ett hem kan inte lösas genom att man får den föreslagna staten på Västbanken. Det är beklämmande att samvetslösa makter förser terrorister med vapen. Jag beklagar vad som måst ske i Libanon i dag —- men vad som skett därifrån och riktats mot Israel, mot barn och oskyldiga är ännu mer beklagligt.

Herr talman! För ett par månader sedan firade Finland 60-årsminnet av sin självständighetsdag. Vi kan inte tänka oss ett Norden utan Finland. Det ingår i en gemenskap som betyder väldigt mycket för oss alla. Vi vet att detta fria Finland har sin frihet bl.a. därför att man själv gjorde mycket stora insatser för att slå vakt om den i ett svårt läge. Men vi skall också veta att när Finland blev en fri stat fick vi även andra fria stater som grannar. Vi fick samtidigt i vårt närområde Estland, Lettland och Litauen. Det är klart att 60-årsminnet också för dem skulle ha varit en glädjens dag — om de fått förbli fria stater. Förbindelserna mellan Sverige och de fria baltiska staterna var mycket livliga. Vi hade kulturellt, vetenskapligt, ideellt och ekonomiskt utbyte — ett utbyte som var givande på ömse håll. Hade de baltiska staterna fått behålla sin frihet skulle givetvis Östersjön ha uppfattats som ett fredens hav, ett vatten som förband oss med nära vänner. Den sovjetiska ockupationen av de tre baltiska staterna var en stor tragedi nära inpå oss. De kvarvarande balterna i dessa länder är utsatta för ett omfattande förtryck, och förryskningen av områdena har drivits målmedvetet. Exempelvis Estland håller på att förryskas. Omkring 400 000 ryssar har flyttats dit sedan andra världskriget. Vid krigsslutet var det bara 3 96 av Estlands befolkning som inte var ester — i dag är siffran snart uppe i 40 926. Om den nuvarande utvecklingen fortsätter kommer esterna före sekelskiftet att vara i minoritet i sitt eget land. I grannlandet Lettland är redan majoriteten i huvudstaden Riga icke-lettisk. Denna organiserade massinvandring av ryssar är iscensatt för att försöka slå ner ett nationellt tänkande i dessa stater. Vi vet att det är förbjudet att sjunga nationalsången i de här staterna. Vi vet att det är förbjudet att visa staternas flaggor. Vi vet att det finns ett passivt motstånd. Men tyvärr måste sägas att informationen om dessa saker ofta kommer ganska sent, eftersom den inte kan ske genom de officiella nyhetsvägarna. Det finns ganska många rapporter om förtrycket och om de känslor som tar sig mycket spontana uttryck hos folk som säger att de inte vill ha denna ockupation, men tyvärr märks de inte särskilt mycket i Sverige. Vårt land har i internationella sammanhang med kraft hävdat små staters rätt till suveränitet och oberoende. Imperialism och hot mot små stater finns på många håll i världen, men inget förtryck ligger oss geografiskt så nära som den sovjetiska ockupationen av våra nära grannar. Just därför måste — om vi över huvud taget vill vara trovärdiga — dessa stater alltid finnas med i våra tankar när vi talar om att små stater själva skall få forma sitt liv. Den unga generation som i Sverige nu talar om internationell solidaritet och små staters rättigheter har all anledning att plädera för dessa principer också i vårt närområde. Dagens unga i vårt land skall inte behöva känna sig bundna av att Sverige näst efter Hitlertyskland var den första stat som erkände Sovjets ockupation av de baltiska staterna. En rad demokratier vägrar att betrakta Estland, Lettland och Litauen som delar av Sovjet. Den ståndpunkten måste vara möjlig att hävda också i Sverige. Vi måste inta denna ståndpunkt också för vår egen skull. Om små stater finner sig i att världen betraktar imperialism och ockupation av hela folk som accepterade medel, vilken trygghet kan vi då själva göra anspråk på att få? Per Ahlmark uttryckte det så här vid ett tal på estniska nationaldagen för två år sedan: ”Det går inte att med bevarad heder storma mot förtryck i ett land och försvara förtryck i ett annat. Friheten är en och odelbar, den är en rätt som varje människa på vår jord kan kräva av sitt land.” Frågan om staters frihet hänger nära samman med de mänskliga frioch rättigheterna. Vi har fått många påminnelser om detta genom vad som hänt efter Helsingforsavtalet 1975. Sovjet ville ha ett avtal för att få sina krigsvinster från 1940-talet erkända i väst — alltså gammal vanlig imperialism för att lägga under sig land och folk. Sovjet skrev på dokumentet, trots att det stadgade att de deltagande staterna skulle respektera mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. I det här sammanhanget vill jag ta upp en fråga som har hängt med ganska länge när det gäller vårt förhållande till de baltiska staterna. Det gäller de många tusen nuvarande svenska medborgare som flydde från dessa stater i anslutning till ockupationen. Dessa människor betraktas fortfarande av Sovjet som sovjetiska medborgare. De har aldrig bott i Sovjet, och de har aldrig begärt att få vara där. De flydde från ockupationen, men de bokförs och räknas fortfarande som ryska medborgare. Detta gäller inte bara dem, utan också deras i Sverige födda barn. Det är naturligtvis en oförskämdhet att förfara på det sättet. Det är en snygghetsfråga för vårt land att göra det mesta möjliga för att få ett avtal liknande det som Canada har lyckats få med Sovjet, att dessa människor inte skall räknas som medborgare i ett land som de aldrig har tillhört och aldrig har velat tillhöra. För att markera att den frågan är viktig måste vi ta med den i förhandlingar i andra sammanhang mellan Sverige och Sovjet. Rysk utrikespolitik är sedan gammalt mycket av att ta och ge — man vill inte ge någonting om man inte får någonting i stället. Därför går en sådan här fråga inte att lösa om den inte tas med i bilden tillsammans med andra frågor som vi förhandlar om. Det viktiga är naturligtvis principen att små stater skall ha rätt till sin frihet. Målet måste vara nationell suveränitet. Vi kan inte göra undantag och säga att om stater är tillräckligt små och ligger tillräckligt nära stora stater gäller inte principen. Sverige är också en liten stat och ligger nära en stor stat. Vi kan alltså inte godta den princip som skulle diskvalificera de baltiska folken och frånta dem rätten att kräva nationell frihet.

Herr talman! I en utrikesdebatt talar man som regel huvudsakligen om relationer mellan länder. Men låt mig för ett ögonblick fokusera en individ — den judiske matematikern Anatoly Sharansky. Det är just i dag precis ett år sedan Anatoly Sharansky häktades av KGB poliser i Moskva för påstådd landsförrädisk verksamhet. Alla jag träffat som varit personligen bekanta med honom =— och det är ganska många — hävdar med bestämdhet att dessa beskyllningar är ogrundade. Han har bara arbetat för att vi i omvärlden skulle få kännedom om under vilka förhållanden de judiska refuseniks lever i Sovjetunionen. Refuseniks kallar sig de judar som har begärt att få utvandra till Israel men som i åratal har förvägrats denna rätt, som de enligt Helsingforsdeklarationen om de mänskliga rättigheterna har. Under ett helt år har Anatoly Sharansky nu suttit anhållen och förvägrats varje som helst kontakt, t.o.m. med sin egen mor. Inte heller har man accepterat att en sovjetisk resp. en fransk advokat,som har förklarat sig villiga att försvara honom, skall få träffa honom. Det förhållandet att man trots ett helt års pressande förhör med Sharansky och många av hans vänner ännu inte har fått underlag för att väcka åtal mot honom tyder mer än något annat på att hans vänner har rätt när de hävdar att han är oskyldig. Herr talman! Mot denna bakgrund vädjar jag till den svenska regeringen att ytterligare öka sina ansträngningar att förmå den sovjetiska regeringen att äntligen släppa Sharansky fri och medge honom tillstånd att utvandra till Israel, där hans hustru Natalja väntar på honom sedan snart fyra år. Sådana åtgärder från Sovjets sida skulle av oss i västvärlden tolkas dels som ett uttryck för humanitet och rättssäkerhet, dels som ett bevis för att man alltjämt står fast vid de åtaganden som signatärmakterna förbundit sig till i Helsingforsdeklarationen om de mänskliga rättigheterna. Herr talman! Jag skulle också gärna vilja säga några ord om situationen i Mellanöstern. För att störa de fredsförhandlingar mellan Egypten och Israel som blev en följd av president Sadats djärva och okonventionella försök att finna en öppning för en förhandlingslösning av de aktuella problemen har palestinierna nu återupptagit sina terroraktioner. Alla känner vi till den senaste terroraktionen strax norr om Tel Aviv och Israels i dag inledda repressalieåtgärd i södra Libanon, varför jag inte finner anledning att närmare kommentera dessa händelser.

Detta är f. ö. ganska naturligt, eftersom terroristerna varit väl utbildade och beväpnade, under det att de israeliska offren främst utgjorts av obeväpnade civila. Vi tycker nog alla, såsom utrikesministern gav uttryck för, att det är olyckligt med vedergällningsaktioner av det slag som Israel i dag inledde i södra Libanon. Dylika aktioner minskar möjligheterna till framgångsrika fredsförhandlingar, och därmed når ju palestinierna sitt syfte. Å andra sidan får vi inte blunda för den förbittring som palestiniernas terroraktioner väcker bland israelerna, som noterar att även om man snabbt lyckas oskadliggöra terroristerna, har dessa som regel redan hunnit döda mångdubbelt fler israeler. Det är lätt för oss som inte drabbats att begära att den israeliska regeringen och Israels folk bildligt talat skall ”vända den andra kinden till”. Men hur skulle vi svenskar reagera i motsvarande situation? Jag noterade med tacksamhet att utrikesministern klart underströk att det förhållandet att den svenska regeringen godkänner PLO som representant för palestinierna inte innebär att man också accepterar dess politiska mål och medel. Tvärtom reagerar den svenska regeringen mycket hårt mot dessa terroraktioner, och där har man säkert hela svenska folket bakom sig. Herr talman! Jag skulle avslutningsvis vilja gå så långt att jag menar att om PLO fortsätter att utnyttja terroraktioner för sitt politiska syfte ”att kasta israelerna i havet”, dvs. utplåna staten Israel, då bör detta leda till att regeringen omprövar sin inställning till PLO:s representativitet för palestinierna. Detta därför att både regeringen och svenska folket alltid varit beredda att erkänna Israels rätt att existera inom säkra gränser.

Herr talman! ”Deir Jassin” — så kallade sig det palestinska kommando som häromdagen slog till på huvudvägen mellan Tel Aviv och Haifa. Vad är Deir Jassin? Jo, Deir Jassin var en liten fredlig palestinsk by i närheten av Jerusalem. Den 9 april 1948, alltså bara drygt en månad innan FN:s plan för delning av det brittiska mandatet i Palestina skulle träda i kraft, ryckte sionistiska trupper in i byn och mördade 254 män, kvinnor och barn, utan nåd, utan hämning, utan urskillning. De flesta sionistsoldaterna tillhörde Irgun Zvai Leumi vars ledare hette — Menachem Begin, samme Menachem Begin som nu fäller sina krokodiltårar efter palestinska gerillaattacker. Menachem Begin är väldigt stolt över Deir Jassin-massakern. I sin bok ”Revolten” skryter han över den, liksom över liknande terrordåd. Enligt Begins moral var allting tillåtet för att upprätta en judisk stat i,som han uttryckte det, hela Eretz Israel. Och hela Eretz Israel, det är enligt Begin inte bara staten Israel, inte bara alla de områden som Israel nu ockuperar, utan dessutom stora områden öster om Jordanfloden. Begin tillhör den s.k. revisionistiska grenen av den sionistiska rörelsen. Den grenen bröt sig ur den mera officiella sionismen 1922 när britterna lät den arabiske prinsen Abdullah bli kung i ett eget rike — Jordanien, eller Transjordanien som det då kallades, dvs. den del av det tidigare brittiska mandatet som ligger öster om Jordanfloden. Begins företrädare som revisionisternas ledare, Jabotinsky, ansåg att det var ett svek mot den beryktade Balfourdeklarationens s.k. löfte om ett judiskt nationalhem i Palestina. Han menade, och Begin menar i dag, att också den nuvarande staten Jordanien ingår i det område som judarna har historisk och legitim rätt till. Under många år förhånades den arabiska rädslan för det sionistiska hotet. Efter 1967 har det blivit annorlunda. En hel värld har fått upp ögonen för den sionistiska expansionismen, en hel värld har förundrats över hur israeliska ideologer lyckats påvisa judisk historisk rätt till varje landområde som israeliska trupper satt sin fot på. Ett av de mera makabra exemplen inträffade under oktoberkriget 1973. När en israelisk truppstyrka lyckats ta sig över Suezkanalen och in i delar av Nildeltat, förklarade genast israeliska ideologer att detta var inget annat än det bibliska landet Gosen — alltså ett område som historiskt borde vara israeliskt. Realpolitiken var den gången starkare och israelerna fick lämna sitt Gosen. Men de gjorde det inte godvilligt och inte utan tvång. Så har det varit och så lär det förbli. ; Praktiskt taget hela världen har fördömt den israeliska ockupationspolitiken, också USA. Utrikesminister Vance har direkt förklarat att de judiska kolonierna i ockuperade områden ”strider mot internationell lag”. Amerikanska UD har i en färsk rapport om de mänskliga rättigheterna i de ockuperade områdena bekräftat att ”extrema fysiska och psykiska påtryckningar förekommer vid förhör” och påtalat att ockupationsmyndigheterna ”i strid med fjärde Genévekonventionen har selektivt utvisat invånare på Västra Banken och i Ghaza, som misstänkts för eller varit kända för terrorism eller antiisraelisk politisk agitation”. Vad gör då palestinierna i denna situation? Självfallet motstånd — precis som t.ex. danskar och norrmän under andra världskriget. Minns hur de danska och norska motståndsrörelserna arbetade under andra världskriget! Då var Sverige deras Libanon, deras uppmarschområde. Och minns hur befrielserörelserna har arbetat innan de befriat stater som Sverige nu har nära samarbete med, t.ex. Algeriet, Vietnam, Mogambique, Angola! Herrar Tore Nilsson och Rune Torwald — väpnat motstånd mot ockupation är ingen kaffebjudning. Palestinierna vill ha en egen stat. De vill resa till Genéve och förhandla. De diskuterar inbördes hur en framgångsrik taktik skall läggas upp. Om man vill veta vad palestinierna verkligen vill, då bör man inte läsa den israeliska ambassadens skrifter, utan man kan i stället t.ex. läsa PLO:s teoretiska tidskrift Shu'un Falastinija. Där förs en ständig debatt på det temat. I novembernumret 1977 konstaterar en skribent att ”ett av de viktigaste resultaten av oktoberkriget var att det förflyttade den arabiskisraeliska kampen till fredsuppgörelsens område”. Och en annan skribent skriver, att om FN kunde komplettera resolution 242 ”så att den pekar på Palestinaproblemet och det palestinska folkets nationella rättigheter”, vore det från palestinsk synpunkt ett ”positivt ställningstagande”. Samtidigt är naturligtvis palestinska skribenter och politiker pessimistiska. De minns tidigare arabiska svek,t.ex. 1948, och fruktar nu att Sadat bara skall ordna sina egna problem och strunta i deras. De eftertraktar inte ett långt motståndskrig mot den israeliska ockupationen, ett krig som de aldrig kan vinna ensamma. De allra flesta av dem föredrar en fredlig väg till en egen stat, via förhandlingar i Geneve. Som alla vet skulle palestinierna för länge sedan ha suttit i Genéve om inte Israel vägrat varje form av kontakt med PLO. Vad säger då Israel om en palestinsk stat vid sin sida? Inget annat än nej. Man har lagt fram en plan för viss autonomi. Men motståndet mot en palestinsk stat — också på lång sikt — är totalt. Det visart.ex. Dayans svar i en intervju efter sitt USA-besök i början av 1978. Han fick frågan: Skulle en amerikansk plan för något slags hemland för palestinierna med förbindelse med Jordanien vara oacceptabelt för Israel? Svar: ”Ja, om det leder till en palestinsk stat, men inte om det bara är en sorts förbindelse med palestinaaraber som bor på Västra stranden och är jordanska medborgare och röstar på parlamentet i Amman.” Den israeliska lösningen är ganska klar, vilket bl.a. utvecklas i en intressant artikel i Middle East Journal. Israel vill behärska Västra stranden och Ghaza, de är delar av det ”heliga landet”. Men man kan inte annektera områdena och göra invånarna till israeliska medborgare, för då skulle palestinierna redan 1993 utgöra 46 96 av befolkningen. Vad blev det då av den ”judiska staten”? Lösningen på dilemmat är följande: judisk bosättning vid gränserna till arabländerna, t.ex. Jordanien, israelisk militärkontroll, inre autonomi och formellt medborgarskap för palestinierna i Jordanien. Ärdet så konstigt att palestinierna inte godtar detta? För en israel är det nog svårt att förstå, ty för en israel finns ju ingen palestinsk nation, bara araber som bor i Palestina. Men visst finns det en palestinsk nation. Det finns många sätt att mäta den saken på. Ett är subjektiv identifikation. I en intressant artikel i Journal of Palestine Studies refereras en undersökning av den nationella identifikationen hos palestinska barn i Kuweit. 87-100 96 svarade att de var ”palestinier”. Bara några få uppgav andra arabiska nationaliteter. Mot denna bakgrund är det välgörande att höra Karin Söders klartext, när hon tar ställning för palestiniernas rättigheter och inte svävar på målet när det gäller svenskt erkännande av PLO som palestiniernas mest representativa företrädare. Det är uppenbart att det aldrig kan bli fred i Mellan Östern, om inte Israel accepterar att förhandla med sin fiende, dvs. PLO. Alternativet är lätt att inse. De palestinska kommandogrupperna kommer naturligen att bli allt skickligare. Den statistik som Rune Torwald redogjorde för är ett intressant tecken på vad som i allt större utsträckning kommer att ske. Motståndet inne i de ockuperade områdena, vilket nu en tid i hopp om fred legat nere, kommer åter att öka, om fredsutsikterna än en gång försvinner i fjärran. Otryggheten i Israel kommer att bli allt värre. Efter hand kommer situationen i Israel och de ockuperade områdena att utveckla sig till en sorts kombination av Nordirland och Rhodesia. Utvecklingen har — som de senaste dagarnas händelser visar — redan gått långt åt det hållet. Därför finns det ingen väg till fred vid sidan av PLO.

Herr talman! Individuell och nationell frihet är för oss svenskar självklara ting. De är så självklara att vi måhända alltför lätt glömmer bort att vi måste göra insatser för att bevara dem. Jag tänker då närmast på dem som tycks anse att vi utan risk kan använda försvaret som något slags budgetregulator i tro att vår frihet och vårt oberoende inte är hotade — vare sig nu eller i framtiden. Vi får dock dagligen bevis på att friheten sitter trångt runt om i världen. I slutet av förra månaden fick vi en stark och gripande påminnelse om att vi sannerligen inte behöver gå långt för att finna stater som är under utländskt förtryck och där de mänskliga frioch rättigheterna ej respekteras. Jag tänker på det 60-årsjubileum som esterna i Sverige firade på flera platser i vårt land med anledning av sin oavhängighetsförklaring den 24 februari 1918. De kunde fira minnet här i Sverige, men de kunde inte fira det i sitt hemland. Helsingforskonferensen 1973-1975 utmynnade i deklarationer, som väckte nytt hopp bland folken i Estland, Lettland och Litauen liksom på andra håll i Östeuropa. Att Helsingforsavtalet ingav förhoppningar var naturligt. Det var ju bl.a. undertecknat av generalsekreteraren i Sovjetunionens kommunistiska partis centralkommitté, Leonid Bresjnev. I utrikesdepartementets redogörelse för slutdokumentet från Helsingfors konstateras visserligen att det inte utgör ett internationellt fördrag utan är ”en mellan de deltagande staterna överenskommen politisk manifestation av stor betydelse”. I Helsingforskonferensens slutdokument förband sig de deltagande staterna att respektera mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, däri inbegripet tanke-, samvets-, religionsoch trosfrihet. Det fastslogs också att de deltagande staterna kommer att främja de medborgerliga, politiska, sociala, kulturella och andra rättigheterna och friheterna, vilka alla härrör från det inneboende värdet hos varje människa. En sådan deklaration väcker givetvis hopp hos förtryckta folk. Även utformningen av den s.k. tredje korgen om mänskliga kontakter och inte minst uttalandet att de deltagande staterna i positiv och humanitär anda skall behandla ansökningar från personer, som önskar återförenas med medlemmar av sin familj, väckte förhoppningar hos många människor. Fortfarande är Helsingsforsavtalet ett viktigt dokument. Det är att djupt beklaga att det inte efterlevts av alla de undertecknande staterna och att det inte fick en uppföljning i Belgrad. Hoppet står nu till Madrid 1980. Jag skall här inte ta upp tiden med att exemplifiera hur utvecklingen har gått i olika länder under senare år. Jag vill dock erinra om att familjers naturliga önskan till återförening inte tillgodosetts, att judarnas situation i Sovjetunionen är djupt oroande, att russificeringen fortsätter i Balticum och att ofrihet råder i Tjeckoslovakien. Ja, tyvärr kan listan göras mycket lång. Utrikesministern framhöll i sitt anförande här tidigare i dag bl.a.: ”De mänskliga rättigheterna har under de senaste åren mer än tidigare kommit i centrum för internationell uppmärksamhet och debatt. Vi deltar aktivt i den internationella opinionsbildningen och i arbetet på att utforma nya internationella regler för att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna.” Ja, Sveriges röst har ofta hörts när det gäller att fördöma våld och förtryck. Detta är glädjande, men det har då ofta gällt förhållandena i stater i exempelvis Afrika, Asien eller Sydamerika. Så har i stort sett varit fallet även här i dag. Men vi vet, herr talman, att de baltiska folken arbetar för att på fredlig väg på nytt bli fria folk. Det gäller folk nära oss, folk med vilka vi har ett starkt historiskt samband. Låt oss även i detta fall göra vår röst hörd — låt oss inte glömma att även de baltiska folken behöver ett stöd från den fria världens nationer. En fråga, som varit uppe i riksdagen vid ett flertal tillfällen, är de problem som det dubbla medborgarskapet medför för många människor i vårt land. Vid en diskussion här i riksdagen som jag hade våren 1976 med dåvarande utrikesministern Sven Andersson framhöll denne att frågan tagits upp med Sovjetunionen på diplomatisk väg. Han kunde inte utlova någon snar lösning men förklarade sig vara väl medveten om att en lösning är angelägen. Jag vill understryka att en lösning av de problem som sammanhänger med det dubbla medborgarskapet fortfarande är mycket angelägen och vill vädja till utrikesministern att intensifiera arbetet för att ett positivt resultat äntligen skall uppnås i överläggningarna med Sovjetunionen.

Herr talman! Per Gahrton nämnde mitt namn. Jag känner det visserligen ängsligt att gå upp mot en ångvält som Per Gahrton, för jag förstår att han lätt kan krossa mig, om han vill. Men det var ändå mycket i det Per Gahrton sade som jag tyckte var så ensidigt och så svagt — jag vågar säga det. Han talade om en arabisk rädsla för semitiskt hot. Har inte Per Gahrton reda på att också araberna är semiter? Man bör väl välja sina ord här — det är ju bröder det är frågan om från början. När Per Gahrton sedan talar om vad som ingår i Eretz Israel, alltså Israels land, så kan det väl hända att han riktigt återgav det Begin har skrivit — det har jag inte läst. Jag har hört att Begin var en hök, men jag har också hört att folk har sagt sedan han tillträdde sin post nu i Israel att han har visat stor klokhet, och hans förhandlingar med Sadat har väl ändå imponerat på oss. Jag tycker inte att herr Gahrtons historieskrivning är särskilt lysande. Om jag läser Bibeln finner jag att det där talas om en större utsträckning av Israels områden. Det är många människor som har den uppfattningen. Men vad vi talar om här i dag är ju det Israel som kom till 1948 och genast blev angripet av en lång rad övermäktiga grannar men ändå som genom ett under existerar ännu i dag. Jag påstod i mitt anförande att detta Israel bara vill leva i fred. Herr Gahrton sade att Israel måste tåla att leva med PLO vid sin sida, och det tror jag också att Israel gör. Men vad menas med uttrycket ”vid sin sida”? Om det betyder att Israels närmaste område, alltså på västra sidan om Jordan — där jag själv har varit och sett hur korta avstånden är till centrala punkter i Israel — kan jag inte förstå hur det skall vara möjligt, speciellt om den anda som besjälar PLO skall vara rådande. Per Gahrton tycks inte förstå den fruktan som gemene man, enskilda människor i Israel och Israels hela folk känner. Herr Gahrton tror inte att araberna har sagt att Israel skall kastas i havet. Med araberna menar jag då inte bara PLO. De många arabiska staterna förfogar ju över så stora territorier att jag tycker det borde finnas möjligheter att där öppna områden för palestinierna. Sedan vågar jag också hävda att den israeliska staten i dag tillåter den som vill — palestinier eller araber — att bosätta sig inom Israel, att leva och bo där och att utöva sin näring samt att då erhålla samma sociala och politiska rättigheter som övriga invånare. Jag har mycket svårt att tro att det kan finnas en framtid för Israel, om PLO — med den anda som där råder i dag — skall upprätta en stat. Vad som nu sker i Libanon fördöms av många, och själv står jag också oförstående inför mycket av det som händer. Men Libanons södra del, där den senaste attacken sattes in, är ju en bas för styrkor som har arbetat på samma sätt som vid den senaste attacken mot den buss där så många människor omkom. På sätt och vis förstår jag att man har velat oskadliggöra dem som finns där — även om jag själv delar den uppfattning som tidigare talare här har framhållit, nämligen att våld föder våld. Men man kan ju fråga vem det var som började — för att nu ta det mycket enkelt. I Göteborgs-Posten för den 12 februari i år har en medlem av denna kammare, en partivän till Per Gahrton, skrivit ett mycket intressant inlägg under rubriken ”Israel och västbanken”. Jag tar mig friheten att ur den artikeln citera ett stycke om PLO:s ”fredsvilja”: ”Det finns från tiden efter andra världskriget många dokument — inte minst PLO:s stadgar — som klart visar PLO:s hatiska inställning till Israel och PLO:s avsikt att ”kasta ut” israelerna ur Mellanöstern.

Jag förstår att Per Gahrton här vill tala för araberna, i den mån de är förtryckta, och det ger jag honom ett erkännande för. Men finns det ingen förståelse för vad Israel har fått utstå? Och vad skulle det innebära om de som absolut vägrar erkänna Israels berättigande verkligen skulle få framgång i sina planer? Jag tror mig veta att många av de arabiska staterna fruktar för vad som då skulle kunna ske.

Herr talman! Jag talade inte om ett semitiskt hot utan om ett sionistiskt hot. Jag förstår Israels oro . Även jag har rest i Israel. Jag unnar det landet en annan framtid än Rhodesias eller Nordirlands, jag unnar det landet en framtid i fred och inte en framtid där man ständigt skall behöva slåss för att över huvud taget kunna existera.

Om israelerna sätter sig vid förhandlingsbordet tillsammans med PLO — på samma sätt som amerikanerna till slut tvingades sätta sig vid förhandlingsbordet med FNL, som fransmännen till sist tvingades att sätta sig vid förhandlingsbordet med FLN och som portugiserna till slut tvingades att förhandla med Frelimo och de andra frihetsrörelserna — då kan det bli fred. Annars blir det ett helvete i det här området, och mest för Israel.
Herr talman! Det jag senast anförde ur artikeln i Göteborgs-Posten och det som vi sedan tidigare känner till om PLO:s oförsonlighet tror alltså inte Per Gahrton på. Det kan kanske tänkas att PLO skulle sätta sig ned vid förhandlingsbordet, även om somliga säger att de aldrig skulle ha kommit till 'Genéve om konferensen blivit av. I alla sammanhang har man ju agerat och talat som om Israel inte skulle få finnas. När Per Gahrton talar om vad som skedde 1948 då Israel fick sina gränser, får han inte glömma att Israel accepterade detta. Men omedelbart riktade motståndarna ett anfall mot Israel, som Israel underligt nog klarade. Även senare har det förekommit krig. Efter alla anfall och all terror mot Israel som fött fruktan hos enskilda, måste man förstå att Israel inte kan acceptera att det vid Västbanken, 5-10 mil fågelvägen från Jerusalem, bildas en stat med den här andan och inställningen. Jag måste säga att jag förstår Israel. Det är helt obegripligt hur man kan tro att någonting sådant skall kunna lyckas. Jag hoppas att det skall vara möjligt att lösa konflikten och att det som hänt i dag inte skall skapa ännu större bitterhet. Det vore nog bäst såväl för araberna som för israelerna om PLO:s verksamhet upphörde.
Herr talman! Liksom det finns många israeler, bl.a. Begin, som drömmer om ett Stor-Israel, finns det palestinier som drömmer om vad man skulle kunna kalla ett Stor-Palestina, omfattande hela det gamla Palestina. När två rörelser och två folk drömmer om samma jordområde, finns det i vanlig internationell praxis bara ett sätt, eller bör bara finnas ett sätt, att lösa den konflikten, och det är förhandling. Ser man på historien har det fantastiska inträffat att PLO har slagit fast att PLO är berett att förhandla med israelerna, men dessa har sagt nej. Det är läget i dag och det är därför vi har denna oerhörda konfliktsituation. Även jag har, Tore Nilsson, läst PLO:s stadgar och jag skulle kunna citera dem utantill, men det är inte så stor poäng i detta. Om man vill veta var ett svenskt politiskt parti står, går man då och läser partiprogrammet och ingenting annat? Herr Nilsson, vi skulle komma in på ganska underliga vägar, om vi på det sättet skapade oss den totala bilden av svenska politiska partier. På samma sätt är det med internationella rörelser. Vi måste också studera den debatt som förs inom dem liksom alla deras andra uttalanden. Vi måste studera de kongressbeslut de fattar och, i detta fall, de praktiska förhandlingar som PLO faktiskt har bedrivit med israeliska ledare i London, i Paris och på andra håll. Allt detta måste spela en roll, inte bara något slags exegetisk tolkning av tio år gamla programtexter. Om man på det konstruktiva sättet studerar den palestinska rörelsen, finner man att en majoritet inom denna, om den möts av en erkännande inställning, är beredd att gå med på en kompromiss, som skulle kunna leda till fred i området. Annars kommer händelserna från de senaste dagarna att upprepas och åter upprepas. Tyvärr tror jag att jag kommer att få tillfälle att återvända till kammaren också i senare sammanhang och hänvisa till denna spådom om händelser som upprepas om och om igen. Jag unnar både israeler och palestinier ett bättre öde.
Herr talman! Jag tror inte att denna debatt är så nyttig eller fruktbar i nuvarande läge. Vem var det som började tala om drömmarna om ett Stor Israel? Det var inte jag. Det kan hända att de drömmarna finns, men jag tror inte att det är de som präglar de ansvarigas politik i Israel i dag. Jag tror att den artikel av Nils Hörberg som jag läste upp och som redovisar vad PLO sagt om att komma överens med eller överlägga med Israel korrekt beskriver PLO:s anda och tankar. Utan att kunna PLO:s stadgar tror jag att PLO, i den mån dessa stadgar ger uttryck för att Israel inte alls kan accepteras, också i dag omfattar denna inställning. Däremot är jag övertygad om att arabländerna mer och mer förstår att PLO egentligen skadar deras sak. Jag vet att Israel är villigt att förhandla med de arabiska staterna, men jag kan förstå de israeliska ledarna om de hyser skrupler inför att förhandla med människor som har talat om att förinta och utplåna Israel.

Herr talman! Jag måste först säga till herr Gahrton att den typ av terroraktioner som PLO initierat och ställt sig bakom under de sista åren, speciellt den senaste som utspelades i lördags, är underliga uttryck för fredsvilja. Vidare får man, herr Gahrton, ett intryck av att det som står i PLO:s program om att Israel skall utplånas och att våldet är dess främsta vapen, är något som antagits för tio till tolv år sedan men som inte längre har någon relevans. Jag är naturligtvis inte lika insatt i den palestinska rörelsens interna debatt och diskussioner som herr Gahrton, men så mycket har jag följt med att jag vet, att organisationen haft ett antal kongresser under 1970-talet, där dess program successivt har setts över och reviderats. Men just de aktuella passusarna, bl.a. den som Tore Nilsson citerade, står kvar. Herr talman! Jag skall utan att kommentera debatten här i dag i övrigt bara göra en personlig deklaration, som gäller just PLO. Det kan passa bra som en allmän kommentar till vad herr Gahrton sade. Vi ställer — och har mycket lätt att göra det inte bara i kammaren utan över huvud taget — krav på de inblandade parterna i olika internationella konflikter. Om man går igenom vad vi säger när det gäller Mellanöstern, finner man att vi sedan ett antal år tillbaka nästan enbart ställer krav på staten Israel. Den skall före förhandlingar skriva bort de ockuperade områdena, den skall upphöra med alla bosättningar på Västbanken och den skall tro på olika fredstrevare, trots att de senaste trettio åren inte har gjort israelerna särskilt optimistiska när det gäller sådana och trots att dessa år har dominerats av hot om våld och av olika våldshandlingar. De skall också — det är uppenbarligen en allmän stämning inte bara här i kammaren utan också ute i pressen — förhandla med PLO trots terrorn och trots de programmatiska punkterna, bl.a. den om att Israel skall förgöras. Per Gahrton pekar på enstaka tidskrifter och uttalanden och säger att man inte så mycket skall ta fasta på programmen, men jag hävdar fortfarande att det som väger tyngst i detta sammanhang är den systematiska terror och det systematiska våld som faktiskt utövas. Det är alldeles klart att jag, liksom utrikesministern och andra talare här, tar avstånd från Israels mycket kraftiga vedergällningsaktion i dag, men man måste ju ställa sig frågan, om det inte var just en sådan här upptrappning som PLO avsåg med sin aktion i lördags. I det mycket känsliga förhandlingsläget, där Begin var på väg till USA och där Sadat hela tiden kom med olika trevare, ville PLO störa förhandlingarna därför att de i varje fall just nu inte skedde på dess villkor. Jag vill instämma i mycket av vad Rune Torwald sade. Jag tycker alltså att det är egendomligt att vi inte ställer krav på PLO när vi ställer krav på Israel. Vi ställer en lång rad krav på Israel — och jag kan hålla med om många av dem — men vi bör i motsvarande mån ställa krav på PLO. Vi kan inte bortse från dess våldshandlingar och terror, vi kan inte bortse från dess program.

PLO har tveklöst nått internationella framgångar. Den internationella opinionen har icke ställt krav på PLO. Man har uppenbarligen haft den indirekta önskan och det indirekta syftet hos FN och majoriteten av västregeringarna att PLO skulle modereras just genom att delta i dialogen. Jag kan inte finna att den moderationen har inträffat, och jag menar att det är en egendomlig politik att fortsätta att ställa krav på att Israel i alla lägen skall föra fredssamtal med PLO så länge PLO icke avstår från terrorn och våldet och icke ändrar denna mycket strategiska passus i sitt program. Herr talman! Jag vill gärna ha sagt detta; jag har sagt det tidigare, och jag har inte förändrat uppfattning efter regeringsskiftet.

Herr talman! I vilket PLO-dokument, Anders Wijkman, står det att Israel skall förstöras, förgöras, utplånas? Var vänlig ange det, ange exakt när beslutet är taget och var det återfinns! Jag betvivlar att Anders Wijkman kan klara av det — det existerar nämligen ingen sådan paragraf. Däremot finns en 6 § i PLO:s stadgar från 1968 som brukar anföras i debatten, och den lyder i svensk översättning: De judar som kommit till Palestina före den sionistiska invasionen skall betraktas som palestinier. Punkt och slut. På detta har man dragit fantastiska växlar och sagt: Jaså, om de som kom före den sionistiska invasionen skall betraktas som palestinier, då skall de andra tydligen inte betraktas som palestinier. Alltså skall de kastas i havet eller utrotas eller förgöras eller förstöras. Detta är en exegetisk tolkning som inte håller för en närmare granskning. Det finns ingenstans sagt att någonting skall förgöras eller förstöras. Däremot finns det klart utsagt att man som sitt långsiktiga mål har vad man kallar en demokratisk stat, där alla religioner och alla folk i hela Palestina skall leva tillsammans i fred och frihet och på demokratisk grundval. Detta är den palestinska drömmen. För min del finner jag den inte omoralisk, men jag menar att den är helt orealistisk. Förutsättningen är nämligen att också israelerna skulle acceptera den, och det gör de inte. De vill ha en speciell judisk stat, och det finns rimliga historiska skäl för det.

Detta är fakta. Det är också fakta att palestinska ledare under flera år har sammanträffat med framträdande israeliska politiker, bl.a. parlamentsleda möter, Det har gjorts i en sorts hemlighet — som ändå har kommit till offentlighetens kännedom -— i Paris, i London och på andra ställen. Det är också klart att den palestinska debatt som förs till stor del handlar om att man i och för sig kanske borde uttrycka en del saker klarare, precis som vi i våra debatter diskuterar att vissa saker inte uttryckts tillräckligt klart, och att detta uttnyttjas av motståndaren. Det är uppenbart att den här saken utnyttjas av motståndaren. Men är det rimligt att säga nej till att förhandla med en fiende därför att man tycker illa om honom? Hur skulle världen se ut, herr talman, om man inte förhandlade med fienderna därför att fienderna var elaka? Det är ju just därför att fienden är elak som han är en fiende, och det är därför som det krävs förhandlingar! Det är detta som är kontentan. Det historiskt intressanta är att i alla år som den arabiska sidan vägrade totalt — på synnerligen orealistiska och känslomässiga grunder — sade de israeliska ledarna: Vi förhandlar med vilken arabisk ledare som helst när som helst och var som helst! Ja, men sedan har inte bara vissa arabstater ändrat ståndpunkt, utan också den palestinska rörelsens representanter har på sina kongresser slagit fast att de är beredda att förhandla med israelerna. Då säger Israel nej. Det är inte på grund av några s.k. terrordåd som Israel säger nej till PLO, utan det är därför att man fundamentalt förvägrar det palestinska folket att bilda en egen stat. Detta är ingenting hemligt, utan det kan ni gå till den israeliska ambassaden och fråga om; ni behöver i och för sig inte lita på mina ord. Men det är så: man förvägrar palestinierna att bilda en egen stat, och det är därför som man inte vill förhandla med dem. Det är någonting som inte rimligen vi i Sveriges riksdag, och lyckligtvis inte i Sveriges regering heller, accepterar, och då är det väl inte så konstigt att den moraliska domen för att det i dag inte är en fungerande fredsutveckling i Palestinaområdet till allra största delen måste falla på Israel, som hade chansen, som hade bollen. Nu säger Anders Wijkman att det är ett konstigt uttryck för fredsvilja att attackera Israel. Men vilken av de befrielserörelser som nu administrerar stater som har goda förbindelser med Sverige slutade den väpnade kampen medan förhandlingarna pågick? Var gjorde de det någonstans? Nej, det ingår i ett grundläggande mönster att slåss tills man har fått en uppgörelse. Man slåss med både politiska och militära medel, och det är ingenting speciellt för palestinierna. Skulle vi använda den måttstocken i hela världen, skulle vi aldrig komma till någon uppgörelse. Min övertygelse är att israelerna ändå förr eller senare måste krypa till korset. Och även om det kan uppfattas som ett dåligt uttryck för fredsvilja att slå till inne i fiendens land — vilket jag betraktar som någonting helt annat än att kapa flygplan, skjuta oskyldiga puertoricaner på flygplatser, osv. — behöver det ändå inte stå i motsättning till en seriös politisk vilja att skapa fred.

Herr talman! Jag skall försöka att inte förlänga debatten alltför mycket —-jag tror inte det leder så långt om herr Gahrton och jag när alla vill gå och äta middag går igenom hela raden av problemkomplex — men ett par punkter bara!

Vem harinte programmatiska texter som kan vara litet yviga? Man skall, sade herr Gahrton, gå djupare in, studera den aktuella debatten, diskussionen osv. Det var en replik till herr Tore Nilsson därför att han just hade citerat ur PLO:s program. Nu kommer herr Gahrton med ett helt nytt argument och säger: Det här finns inte alls i PLO:s program. Det finns ingenstans skrivet att den israeliska staten skall förgöras eller förstöras. Nu har jag inte med mig all dokumentation på det här området, herr talman, men jag kan ju efter debatten ta fram det. I PLO:s s.k. charter finns den här typen av uttalanden. Om orden förstöras eller förgöras är en exakt översättning vill jag inte gå i god för. Jag har inte det i minnet, men den här typen av uttryckssätt förekommer och har förekommit vid upprepade tillfällen från Arafats sida och från andra ledande PLO-medlemmar. För det tredje konstaterar jag med glädje att herr Gahrton ansluter sig till att det finns historiska och andra skäl för att slå vakt om den judiska statsbildningen. För det fjärde har jag absolut ingenting emot att man förhandlar, Per Gahrton. Det är inte min sak att avgöra om man diskuterar med PLO eller inte. Den enda synpukten och min poäng —- även om jag kanske uttryckte det något kortfattat — var att vi är så snara att ställa en lång rad krav på Israel, men vi ställer inga krav på hur PLO skall agera inför förhandlingar. Det är där jag tycker att det finns en inkonsekvens. Jag inser väl att det blir ingen slutlig fred i det här området, om vi inte får en lösning där även PLO och palestinierna deltar i diskussionen och i stora drag är överens. Självfallet inser jag detta, men det jag reagerar emot är att vi inte ställer några krav på PLO. Varför Israel åtminstone i dagens läge hårt motsätter sig varje palestinsk statsbildning beror just på att landet har 30 års erfarenhet av vad PLO representerar. I Israel är man rädd för en sådan statsbildning.
Herr talman! Visst skall det ställas krav på PLO. Det viktiga kravet på PLO är att man är beredd att göra det som man från egna utgångspunkter betraktar som en kompromiss, nämligen att acceptera en palestinsk stat vid sidan om Israel och att leva i fred med den staten. Det är det självklara krav vi skall ställa på PLO, och detta krav har jag ställt i artiklar och anföranden och för Övrigt i samtal med PLO-ledare också. När man då i kongressbeslut har slagit fast att man är på väg åt det hållet men att man vill ha förhandlingar med fienden, tycker jag det viktiga är att man verkligen tar dessa förhandlingar. Jag skall inte förlänga debatten utan bara konstatera att Anders Wijkman inte behöver gå och leta fram några dokument, eftersom jag ordagrant har citerat den paragraf som brukar snurra runt i debatten och bilda underlag för de felaktiga uppgifterna om förstörelse och förgörelse. Det är exakt den paragrafen, och denna kan man i och för sig försöka tolka. Jag tror att det är mindre fruktbart. Låt mig för min del avrunda debatten med att försöka vara konstruktiv och konstatera att Anders Wijkman tydligen också tycker att det är rimligt, även om han inte kräver det, att israelerna förhandlar med PLO. Om han tycker att det är rimligt att israelerna förhandlar med PLO, tycker jag att Anders Wijkman och andra, som eventuellt har bättre förbindelser och bättre kontakter med israelerna, framför den uppfattningen.

Herr talman! Precis som herr Gahrton har jag naturligtvis diskussioner inte bara med israelerna utan med andra som är inblandade i den här konflikten. Ungefär den typ av argument som herr Gahrton kom med här, nämligen att palestinierna måste med i diskussionerna, har jag många gånger framfört. Där har vi ungefär samma uppfattning. Jag upprepar att min poäng gällde att vi i denna kammare i dag ensidigt ställer krav på Israel. Men vi ställer inga krav på PLO. Vi uttalar att vi inte stöder PLO:s program. Vi tycker inte om de aggressiva handlingarna, men vi ställer inte krav på PLO att inför förhandlingarna visa moderation. Det menar jag är en inkonsekvens. Jag delar inte Per Gahrtons uppfattning om den nämnda paragrafen i PLO:s charter, och jag hoppas att jag under kvällens lopp skall få möjlighet att bevisa att den är felaktig. Jag hänsyftar icke på den paragraf som talar om vilka judar som får stanna i landet och vilka som så att säga inte har rätt att göra det. Det är inte alls den paragrafen jag talar om, men vi kan ju efter debatten sätta oss ner och titta på det långa programmet. Jag känner till att ledande PLO-företrädare har uttalat att de kan tänka sig att acceptera en statsbildning vid sidan av Israel. Men, märk väl, i varje sådant sammanhang har de sagt att detta bara är en språngbräda på vägen mot det stora målet. Här ligger en del av konflikten. Israelerna litar inte på PLO, och PLO litar uppenbarligen inte på israelerna. Jag gör inte anspråk på att vara konstruktiv så här i slutet på debatten. Per Gahrton och jag syftar åt samma håll, tror jag, även om vi har olika upplevelser av problemen. Jag vill sluta med att än en gång säga att om vi inte ställer krav på moderation hos de palestinska representanterna och på PLO blir detta en skev och enögd debatt. En sådan vill åtminstone inte jag delta i.
Herr talman! Jag har ett behov av att göra en deklaration, eftersom jag har deltagit i flera av de tidigare debatterna här i kammaren om Mellanöstern. Mitt ståndpunktstagande har därvid varit att jag har stött samtal om fred i området. Jag har också ansett att PLO skall få delta i sådana samtal, därför att det måste finnas två parter om man skall kunna samtala och nå fram till resultat. Vidare har jag tagit avstånd från varje form av våld, vilken sida som än tillgripit det. Jag är också angelägen om att betona att jag har den djupaste respekt för Israel som en demokratisk stat, den enda demokratiska staten inom detta område.

Tala därför inte när det gäller en demokratisk stat om Israels vägran, tala möjligen om den israeliska regeringens vägran i detta nu! Men då PLO-attacken kom fanns det en öppenhet och en mångfald i opinionsbildningen inom Israel som för mig var hoppingivande. Det är därför jag känner det djupt tragiskt att så mycket av förhoppningar om konstruktiva kontakter och en lycklig lösning av fredssamtalen — inte en utveckling mot våld — grusades genom det grymma terroristdådet från palestiniernas sida.

Herr talman! Av samhällsekonomiska och sjukvårdsmässiga skäl står det klart att samhället skall ha det helt dominerande inflytandet över sjukvården. Detta område skall inte styras av privata vinstintressen. Det har därför varit naturligt att samhället steg för steg påtagit sig uppgiften att vara huvudman för praktiskt taget all sjukvård, även den största delen av den öppna vården. Under 1970-talet har samhället dessutom påtagit sig ansvaret för en stor del av läkemedelsförsörjningen genom tillkomsten av Apoteksbolaget. Ett led i strävandena att ytterligare öka samhällets inflytande över läkemedelsförsörjningen var tillsättandet av läkemedelsindustridelegationen år 1975. Denna delegations uppgift var när den tillsattes att trygga vårt lands försörjning med läkemedel i samhällsekonomiskt försvarbara former och att ta initiativ till samordningsprojekt inom produktion och forskning för den svenska läkemedelsindustrin. Enligt direktiven borde arbetet bedrivas med särskild inriktning på att öka samhällets inflytande över denna industri. En övergripande målsättning var att verksamheten skulle sammanföras i samhällets regi. Arbetet med att under 1970-talet successivt öka samhällets inflytande över läkemedelsförsörjningen har försiggått under betydande politisk enighet här i riksdagen —- enda undantaget har varit moderaterna. Det är därför förvånande och oroande att den borgerliga regeringen nu föreslår åtgärder som är ägnade att bryta den inriktning riksdagen tidigare varit enig om, nämligen att stärka samhällets inflytande i detta sammanhang. De tilläggsdirektiv eller — rättare sagt — ändrade direktiv som regeringen den 26 januari i år givit läkemedelsindustridelegationen är därför från allmän synpunkt olyckliga. De nya direktiven för delegationen innebär nämligen att dess samordnande arbete begränsas och att samhällsintresset därigenom inte kommer att tillgodoses i tillräcklig utsträckning. Vi måste i detta sammanhang beakta den speciella karaktär som läkemedelsindustrin har genom att den faktiskt är en del av sjukvården. Men också från ekonomiska synpunkter har den en unik ställning gentemot samhället, eftersom samhället genom socialförsäkringssystemet betalar den större delen av kostnaderna för läkemedlen. I motionen 1977/78:396 påtalar vi socialdemokrater detta förhållande, och i en reservation till näringsutskottets betänkande nr 39 som nu behandlas begär vi att delegationens arbete skall bedrivas enligt de år 1975 givna direktiven samt att tilläggsdirektiven som gavs den 26 januari i år skall upphävas. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationen till näringsutskottets betänkande nr 39.

Herr talman! Fritz Börjesson säger att de nya direktiven innebär att man på ett mer aktivt sätt skall gå in för att få en konkurrenskraftig och rationell industri. Ingenting i 1975 års direktiv motsäger detta — det är väl i allas intresse att vi får billiga läkemedel. När det gäller det s.k. förstatligandet har delegationen fått direktiv att i samhällets regi försöka få fram en samordning. Det måste vara ett samhällsintresse att delegationen får fortsätta den här samordnande verksamheten inom ramen för 1975 års direktiv.

Herr talman! Utskottet har verkligen haft en svag argumentation för avslag på motionen 1976/77:864. Man har visserligen undersökt i hur många kommuner valda representanter i lokala bankstyrelser finns och sagt att de kanske är färre än vad man trodde vid reformens införande. Det kan bero på att kommunerna inte funnit reformen särskilt angelägen. Å andra sidan är den så pass ny att säkert flera kommuner kommer att föja efter med val av kommunala representanter i lokala bankstyrelser. Av egen erfarenhet vet jag att man kommer till styrelsen utan att egentligen veta mycket om bankaffärer annat än genom de rent privata kontakter man kan ha haft via en bankbok eller ett lån. När utskottet därför går ut ifrån att kommunerna väljer rutinerade kommunalpolitiker till dessa uppgifter, så behöver det ingalunda betyda att dessa vet något om bankers affärer. Ju mindre de vet om detta desto sämre kan de tillvarata kommunens intressen i banken och desto lättare kommer de i stället att bli bankstyrelserepresentanter, som förväntas gå tillbaka till den kommunala ledningen för att föreslå ökning av kommunens affärer med ifrågavarande bank. Det kan inte ha varit avsikten med reformen. När det gäller ”de offentliga ledamöterna på central och regional nivå ordnas ibland av ekonomidepartementet möten för informationsutbyte. Någon motsvarande verksamhet på det lokala planet torde inte förekomma”, skriver utskottet. Trots denna vetskap tycker utskottet det inte finns skäl att vidta någon åtgärd. Och då bör utskottet ändå veta att de offentliga representanterna på central och regional nivå är personer med ofta stark anknytning till näringslivsfrågor av ekonomisk art. Jag tänker t.ex. på näringsutskottets ordförande, som förmodligen inte behöver någon speciell utbildning för sitt uppdrag i sin bankstyrelse. Utskottet gör det mycket lätt för sig då man helt enkelt förväntar sig att bankerna själva skall svara för utbildningen. Det är en till intet förpliktande förväntan, som bankerna inte kommer att ens uppmärksamma. Intresset i bankernas centrala ledningar för att ordna dylik uteller fortbildning av sina lokalstyrelseledamöter är lika med noll. Vid en regional konferens inom SE-banken för 34 år sedan drogs den här frågan upp inför bankens centrala ledning. Bristerna påvisades, och från verkställande direktören och ytterligare ett par direktörer i den absoluta ledningen utlovades kursdagar för styrelseledamöterna. Fortfarande har några sådana inte kommit till, och det är alldeles givet att sedan riksdagen beslutade att kommuner skall utse en eller två representanter är intresset om möjligt ännu mindre från bankernas sida. Kommunernas representanter i bankstyrelserna, som ett instrument för insyn i bankverksamheten, blir ett slag i luften så länge det inte ges möjlighet att komma på någorlunda jämställd nivå med de av banken handplockade ledamöterna, som ofta är ekonomiskt utbildade människor verksamma i näringslivet. Herr talman! Detta är att beklaga och därför yrkar jag bifall till motionen 1976/77:864. ij

Herr talman! Herr Börjessons argumentation gör mig inte säkrare på att utskottet har rätt på denna punkt — snarare tvärtom. När han påstår att motionen är ett år och två månader gammal, har han i alla fall rätt. Då trodde jagatt utskottet skulle ha haft tillräckligt med tid på sig för att fundera på detta och komma till ett förnuftigt beslut. Det är inte alls säkert, som utskottets företrädare tycks tro, att man bara därför att man är kommunalpolitiker eller har hamnat i detta hus kan bankfrågor så pass bra att man skulle kunna vara med och avvärja spekulationsköp, som går via bankstyrelsen. Man kan ju ha jobbat ett antal år i kommunen utan att ha kommit in på sådana frågor. Det finns personer som sysslar med helt andra kommunala frågor men ändå får förtroendet att gå in i en bankstyrelse, när det nu har blivit dags för kommunala representanter. Vissa av oss som sitter i en lokal bankstyrelse har suttit där även före den nya lagen. Vi vet att de andra ledamöterna av styrelsen är handplockade människor. Bankledningen har plockat ut dem efter en viss norm. Bankledningen ser till att den får människor som har mycket goda insikter i ekonomiska frågor och behärskar de svåra ärenden som ibland kommer upp på bankstyrelsens bord. Herr Börjesson säger att det finns inget att vinna på utbildning. Det finns alltid någonting att vinna på utbildning, skulle jag vilja säga. Det tror jag man bör lära sig i näringsutskottet också. Själv känner jag att jag verkligen skulle behöva utbildning för att klara min uppgift i den bankstyrelse där jag har hamnat. Och det stärkte mig i min uppfattning att motionen har rätt, när jag på vägen från mitt arbetsrum ned till kammaren mötte ytterligare en person som har precis samma uppfattning. Det finns alltså flera i det här huset som känner sin begränsning när det gäller de ekonomiska frågor som bankerna sysslar med och alla de ekonomiska termer som styrelseledamöterna kastar emellan sig på sammanträdena. Jag hoppas verkligen att jag skall kunna återkomma i den här frågan och få ett bättre stöd i utskottet. Det kommer att stå ganska klart om ett år, när vi börjar diskutera motioner igen, att inte har någon av bankerna tagit initiativ för att lösa den här frågan. Nu känner de sig ännu mindre skyldiga att göra det än innan de fick kommunala representanter i styrelserna. Tidigare var bankstyrelsernas ledamöter så att säga deras egna — inte ens då var man särskilt intresserad av utbildning men kanske något mer än nu.

Herr talman! Betrakta det gärna som ett personligt problem. Om herr Börjesson hade lyssnat när jag var uppe i talarstolen förut, så skulle han ha uppmärksammat att jag sade redan då att jag utgick från min egen erfarenhet. Det är kanske lättast att göra det. Jag vet inte vilka erfarenheter herr Börjesson har på det här området. Inget att vinna på utbildning — så sade herr Börjesson ordagrant. Det måste betyda att han underskattar utbildningen, och det tror jag inte att man skall göra i det här sammanhanget. Herr Börjesson tycker att vi kanske har gjort en miss när vi har fattat beslut om kommunala representanter i bankernas styrelser, eftersom inte särskilt många kommuner vill utnyttja möjligheten eller i varje fall inte har gjort det än — det är ju god tid ännu, eftersom bestämmelsen tillkom mitt inne i en valperiod. Tveksamheten kan helt enkelt bero på att man tycker att samhället inte har intresserat sig för att ge människor tillräckliga kunskaper att tillvarata samhällets intressen i bankstyrelserna. Det är kanske svårt att få någon över huvud taget att ställa upp när det blir fråga om val, och det kan uteslutande bero på att vi inte sett till att det finns människor som är utbildade för uppgiften. Jag hävdar fortfarande att utskottet har hanterat den här frågan illa, och jag är ledsen för det, men jag får väl återkomma. Jag yrkar i alla fall bifall till motionen.

Herr talman! Efter den ingående debatt om utrikespolitiken som förts i dag har vi nu att ta ställning till utrikesförvaltningen och andra organisatoriska frågor. Utrikesförvaltningen har successivt underkastats den översyn och de organisatoriska förändringar som ett ökat internationellt samarbete på olika områden givit anledning till. Sålunda hade riksdagen 1976 att ta ställning till regeringsförslag föranledda av den organisationsutredning som gällt för UD och för den personalpolitiska utredningen. Även riksrevisionsverket hade då granskat utlandsmyndigheterna. En fråga som lämnades utanför förslaget var att göra specialattachéerna underställda UD, alltså att få UD som huvudman för dessa. Ett sådant arrangemang hade mött motstånd från LO och SAF som menade att det var en fråga med aspekter utanför de personalpolitiska. Departementschefen betonade vid det tillfället att det skulle föreligga ett övergripande ansvar hos beskickningschefen, och vederbörande fackdepartement skulle ha sakområdesansvaret för specialattachéerna. I sammanhanget noterades att en integration av SIDA:s biståndskontor i ambassaderna hade prövats med framgång. Även handelssekreterarorganisationen behandlades men blev egentligen bara föremål för ett omnämnande. Vid den tidpunkten hade inte utrikesutskottet någon annan mening utan anslöt sig till vad som föreslogs från regeringens sida. Förra året återkom biståndsministern till frågan om ökade krav på samråd och samarbete mellan departement och myndigheter med hänsyn till Sveriges förbindelser med u-länderna. Frågan om samordning och övergripande ansvar har f. ö. uppmärksammats också av biståndspolitiska utredningen i dess första betänkande, som avlämnades förra året, men där det ännu inte föreligger någon proposition. I utredningen uttalade man sig enhälligt för att ansvaret för att det skedde en samordning av utlandspolitiken borde vila på utrikesdepartementet.

Då blir det inte fråga bara om samordning i administrativ mening utan om långt viktigare och svårare avvägningar, som jag förutsätter att riksdagen kommer att intressera sig för när den tiden kommer. Alltnog är det uppenbart att UD:s fältverksamhet och den svenska representationen i olika länder av bl.a. dessa skäl måste ägnas uppmärksamhet i fortsättningen. Vid särskild föredragning inför utskottet har det upplysts om att man inom UD nu förbereder en utredning med särskild inriktning på utlandsorganisationen. Utskottet har tagit fasta på detta och uttalar bl.a. att man då förutsätter en noggrann avvägning mellan olika insatser i de fall då Nr 97 biståndsverksamhet och andra svenska aktiviteter i samma land tangerar eller griper in i varandra. Jag vill understryka det uttalandet. Den motion som här är aktuell, 1977/78:679, berör samordningsproblemen men ifrågasätter även någon form av regionambassader. Vi socialdemokrater i utrikesutskottet har inte haft någon erinran mot att den frågan blir föremål S E utrikesdepartemenför utredning. TIA aa tets verksamhets Vid denna punkt vill jag till sist understryka vad utskottet uttalar, område nämligen att länder där vi har ett biståndssamarbete aktuellt måste ha en ändamålsenlig ambassadanknytning. Det är faktiskt inte så på alla ställen f.n. Så vill jag, herr talman, anknyta till reservationen 1 vid punkten 7, som tar upp delar av den socialdemokratiska motionen 423 om nedrustning. I denna motion har vi aktualiserat frågan om informationen beträffande internationella frågor och understrukit behovet av samordning av olika inslag i denna information för att göra den mer effektiv och slagkraftig. En viktig uppgift som Sverige åtagit sig bl.a. inför den särskilda nedrustningssessionen i FN i maj-juni är att mobilisera den allmänna opinionen när det gäller de frågor som skall behandlas. Majoriteten i utskottet skjuter nu samordningsfrågorna framför sig och vill avvakta. Men får jag uttrycka den bestämda förhoppningen att Sverige inte endast på FN-grund skall tala om behovet av att fokusera intresset till sambandet mellan nedrustning och utveckling, utan att detta också skall ske här hemma. Önskar regeringen och regeringspartierna det, vill det till att man engagerar de krafter i det svenska samhället som verkligen kan nå ut till människorna och få i gång en debatt på bred bas, dvs. ta i anspråk de kanaler för informationsspridning som är beprövade. Folkrörelserna av olika karaktär har en nyckelroll. De behöver ökat stöd för uppgiften, och samordning i förhållande till ett lämpligt avvägt stöd från staten kan vara påkallat. Det är min förhoppning att man på UD börjar tänka på det här och inte låter effekten av FN-konferensen försvinna. Jag vill i konsekvens med vad jag sagt yrka bifall till reservationen I om en ökning av anslagen till Svenska sektionen av Internationella kvinnoförbundet för fred och frihet och till Svenska fredsoch skiljedomsföreningen. Det behövs ingen vidare utredning för att öka statens stöd till båda dessa organisationer till 50 000 åt vardera. De kommer att med små resurser på ett utmärkt sätt delta i den aktivering av opinionen som jag talat om. Jag yrkar bifall till reservationen 1.

Herr talman! Utskottets socialdemokrater kräver även i år klarare principer för användningen av de medel som behandlas under punkten 4 i utskottsbetänkandet. Punkten har rubriken Övriga internationella organisationer. Förra året reserverade vi oss i denna fråga. Vi underströk bl.a. att anslagen till vad som i propositionen kallats ”internationella folkrörelser” endast bör beviljas över sådana svenska medlemsorganisationer som har anknytning till 137 dessa internationella sammanslutningar. I det sammanhanget fick vi veta att besluten fattas av utrikesministern efter föredragning av en ambassadör. Vi manade till stor försiktighet vid hanterandet av dessa frågor, men jag skall inte ta kammarens tid i anspråk med att referera den debatt som tidigare förts i kammaren i denna fråga. Erfarenheterna har nu visat att vår reservation var väl befogad, och när vi i år på nytt riktar kammarens uppmärksamhet på de här frågorna, denna gång i form av ett särskilt yttrande, är det ett understrykande av vårt tidigare uttalade krav på klarare principer för medelsanvändningen. I utskottsmajoritetens skrivning finns formuleringar som visar att majoriteten inte har varit okänslig för den kritik som framfördes i den socialdemokratiska reservationen i fjol.

Det är oklarheter av det här slaget som utgör ett tungt vägande skäl till att utskottets socialdemokratiska ledamöter inte har varit beredda att låta detta anslagsyrkande passera utan något ifrågasättande av metoderna för dessa anslagsfrågors handläggning. Förutom att vi kräver insyn framhåller vi att det är angeläget att klargöra förutsättningarna för att de berörda organisationerna skall kunna erhålla bidrag. Vi framhåller vidare att de organisationer som kan komma i fråga måste få kännedom om de möjligheter som står öppna för anslag, och vi understryker, som det heter i utskottsbetänkandet, att det krävs ”omsorgsfulla avvägningar mellan de olika internationella opinionsbildande eller studieoch forskningsaktiviteter som kan anses förtjänta av statligt svenskt stöd”. Herr talman! Med detta inlägg vill jag hänvisa till vad som framhölls av utskottets socialdemokrater i fjol och erinra om vad vi säger nu i vårt särskilda yttrande i denna fråga, som gäller punkten B5 i utrikesdepartementets huvudtitel.